Herr talman! Statsrådet Geijer säger att de invändningar vi reservanter har emot att koncentrera inskrivningsväsendet till en domstol per län inte är bärande. Jag är inte övertygad om att man skall vara så tvärsäker på den saken i dag. Framtiden får utvisa vilken bedömning som är riktig. Huvudsaken är att allmänheten kan få en fullgod service. De erfarenheter som vi ofta gör är att samhällets service över huvud taget — inte bara när det gäller detta område utan även vad beträffar kommunikationer, post etc. — snarare försämras än förbättras. Skälen för att genomföra koncentrationer och dylikt i samhället är ju att staten skall göra besparingar, det vill med andra ord säga att kostnaderna i stället ofta vältras över på allmänheten. Nu pågår det ju försöksverksamhet med koncentration av inskrivningsväsendet. Man får väl känna sig för och efter hand se, hur frågan skall kunna lösas på bästa sätt. Jag tror ingalunda att ADB-systemet utesluter att varje domstol finns kvar som inskrivningsmyndighet. Tvärtom anser jag att med ADB-systemet är det knappast svårare att mata små institutioner än stora i det fallet. Den stora vinsten anser jag ligger i att man inför systemet som sådant.

Herr talman! Under moment B och E föreligger ett par reservationer som jag skall säga några ord om. Den första reservationen rör lokal inskrivningsmyndighet. = Inskrivningskommittén föreslog i sitt betänkande att endast en domstol i varje län skulle vara inskrivningsmyndighet. Den i propositionen föreslagna ordningen ansluter sig i stort till kommittéförslaget. Departementschefen framhåller dock att det bör vara möjligt att göra icke oväsentliga undantag från principen om en inskrivningsmyndighet i varje län. Reservanterna påtalar att en minskning av antalet inskrivningsmyndigheter innebär en klar nackdel för allmänheten. Vid bedömandet av frågan är det framför allt två krav som träder i förgrunden. Å ena sidan måste inskrivningsmyndigheten ha sådan storlek att den motsvarar de fordringar som kan ställas på personalorganisation och ekonomi. Å andra sidan får antalet inskrivningsmyndigheter inte begränsas i sådan utsträckning att servicen till allmänheten i högst påtaglig grad försämras. Utskottet har enligt min mening starkt motiverat sitt ställningstagande till dessa båda krav. För att systemet skall kunna fungera effektivt behövs dels en hög grad av specialisering hos den personal som sysslar med inskrivningsärendena, dels kommer den nya ordningen att medföra att ett flertal arbetsmoment försvinner. I fråga om service har påtalats att om inskrivningsmyndigheterna ligger för glest, försvåras möjligheterna för allmänheten att besöka dem. Av en av inskrivningskommittén företagen stickprovsundersökning framgår emellertid att cirka 90 procent av antalet ärenden ingavs genom posten eller av myndighet och kreditinrättning genom bud. Detta visar att sökande sällan har verkligt intresse av att personligen inställa sig. Kontakten kan ske genom telefon eller post. Mot bakgrunden av detta och vad som i övrigt framhålles i utlåtandet anser utskottet att allmänheten kan ges en tillfredsställande service med den i propositionen föreslagna organisationen. Det bör uppmärksammas att departementschefen framhåller att det i vissa fall torde vara möjligt att göra icke oväsentliga undantag från principen om en inskrivningsmyndighet i varje län. Utskottet understryker också vikten av att inskrivningsmyndigheterna inte göres större än som är oundgängligen nödvändigt och att en uppdelning på fiera inskrivningsmyndigheter sker i största möjliga utsträckning. moment E vid utskottets hemställan om strikt skadeståndsansvar för staten har utskottet uppmärksammat att departementschefen i propositionen uttalat att spörsmålet om rätt till ersättning av allmänna medel med anledning av felaktigheter vid databehandling får övervägas ytterligare under det fortsatta utredningsarbetet. Det är ett gammalt önskemål från riksdagens sida att den som lidit skada till följd av inskrivningsfel bereds möjlighet att erhålla ersättning. Utskottet har dock inget att erinra mot att man vid fortsatt utredning överväger detta spörsmål utan ansluter sig till departementschefens uppfattning på denna punkt. Eftersom utskottet alltså anser det lämpligt att avvakta resultatet av detta utredningsarbete, hemställer utskottet att motionsyrkandena nu icke skall föranleda någon riksdagen åtgärd. Herr talman! Jag ber få yrka bifall till utskottets hemställan på samtliga punkter.
Herr talman! Jag har anslutit mig till reservationerna II, III och IV, men när det gäller reservationerna II och IV har utskottets ärade ordförande redan argumenterat för ställningstagandet, varför jag inte behöver upprepa mycket av detta. Jag vill bara säga att jag har den uppfattningen att det kommer att bli minskad service för allmänheten, om man i princip bara skall ha en inskrivningsdomstol per län. Mot bakgrunden av att det kommer att ske en successiv minskning av antalet underrätter föreligger starka skäl för att bibehålla inskrivningsförfarandet vid samtliga underrätter. Om i speciella fall underrätterna ligger mycket nära varandra, kan man tänka sig en viss rationalisering, men i princip bör inskrivningsavdelningar finnas överallt. Även om många ärenden går per post vill nog allmänheten ofta ha personlig kontakt. Av egen erfarenhet vet jag att man vill kunna resonera med tjänstemännen på inskrivningsavdelningen, och detta blir uppenbarligen i fortsättningen betydligt svårare med den koncentrering som här föreslås. Jag har anslutit mig till reservationen III som innebär att man inte skulle ta ställning till antalet inskrivningsdagar nu. Bakgrunden därtill är att många remissmyndigheter, framför allt de som borde vara verkligt sakkunniga på området, d.v.s. domstolarna själva, ställer sig ytterligt tveksamma till om det är praktiskt genomförbart eller lämpligt att ha inskrivning varje dag. Det föreligger emellertid ingen större skillnad mellan vad reservanterna och utskottsmajoriteten säger. Den senare vill i princip ha inskrivning varje dag men säger samtidigt att om det föreslagna systemet inte visar sig praktiskt genomförbart — man är alltså något tveksam därvidlag — bör självfallet en ändring ske till t.ex. två eller tre inskrivningsdagar i veckan. Reservanterna vill gå den andra vägen och börja underifrån, d. v. s. undersöka hur många inskrivningsdagar man av praktiska skäl kan ha. Jag ber, herr talman, att få yrka bifall till reservationerna II, III och IV.

Herr talman! Det motionspar som behandlas i tredje lagutskottets utlåtande nr 11 är en gammal bekant, men gamla kloka vänner blir aldrig för gamla, och här är det fråga om en sådan. Det är glädjande att tredje lagutskottet har sakbehandlat dessa motioner trots att likadana har väckts även tidigare år. I det avseendet skiljer utskottet sig fördelaktigt från ett annat utskott, vars utlåtanden brukar ha äran att inleda våra sammanträden. Som vi hört tidigare under dagens debatt tillämpar det utskottet en annan metod. Mycket av vad tredje lagutskottet här anför kan man oreserverat instämma i. Utskottet anser i huvudsak att vi har ett väl organiserat djurskydd här i landet. Jag tror att jag t.o.m. har påpekat i min motion att vi på papperet har ett bra djurskydd, men olyckan är att det inte fungerar i alla stycken. Utskottet håller också i en passus med om att det finns vissa brister i den lokala tilllämpningen. Kanske förhåller det sig rent av så, att missförhållanden i vårt samhälle kan bli etablerade. Det är väl vad som har skett bl.a. när det gäller djurfabrikerna — svinfabriker och hönsfabriker — där det enligt min och mångas mening, även sakkunniga veterinärers, försiggår ett ganska kvalificerat djurplågeri. Nåja, här har skett förbättringar och ytterligare förbättringar är utlovade av utskottet. Vi motionärer får avvakta utvecklingen och se hur det står till nästa år. Om vi då finns kvar i riksdagen ämnar vi återkomma för att det formellt goda djurskydd som finns också i praktiken skall bli ett gott djurskydd.

Herr talman! Herr Sjöholm säger att vi har etablerade missförhållanden på djurskyddets område här i landet. Det skulle väl kunna tydas på det sättet att man liksom har permanentat vanskötseln av djur. Det förhåller sig ingalunda på det viset, utan det pågår ett oavlåtligt reformarbete på detta område i veterinärstyrelsens regi. Enligt herr Sjöholm och hans medmotionärer skulle en önskad och en ökad effekt kunna uppnås genom en samordning och en enhetlig organisation av all djurskyddsverksambhet. I spetsen för en sådan organisation borde, enligt motionärerna, lämpligen stå en högt kvalificerad ämbetsman med antingen juridisk eller veterinärmedicinsk utbildning. Det är ju faktiskt på det viset att vi har en enhetlig organisation för djurskyddsverksamheten, nämligen veterinärstyrelsen. Vill herr Sjöholm vid sidan av veterinärstyrelsen tillskapa ett annat ämbetsverk för djurskyddsverksamheten? I spetsen för veterinärstyrelsen står, inte annat än jag kan begripa, en person med hög veterinärme dicinsk utbildning. Herr Sjöholm måste alltså mena, att vi borde ha en juridiskt högt kvalificerad person för dessa uppgifter. Jag har dock mycket svårt att förstå att juristerna skulle ha några speciella kvalifikationer på detta område.
Herr talman! När jag använde uttrycket »etablerade missförhållanden» syftade jag på djurfabrikerna, som bedriver sin verksamhet alldeles opåtalat. Verksamheten har blivit godtagen, d.v.s. etablerad, trots att detta enligt min och många andras mening är ett kvalificerat djurplågeri. Riksdagens justitieombudsman har att se till att lagar och föreskrifter efterlevs, så att människorna inte kommer i kläm. Vad jag åsyftade var en ombudsman för djuren, som skulle se till att djuren inte kommer i kläm, trots att det finns ett formellt sett bra djurskydd.

Herr talman! Denna fråga är inte ny, men den är så pass viktig att jag och mina medmotionärer ansett att den återigen borde prövas. Som kanske någon kommer ihåg behandlades frågan även av 1968 års riksdag. Den gången var utskottet så generöst, att man till och med remitterade motionen till två remissinstanser, varav fiskeristyrelsen var den ena. Remissinstanserna kunde inte tillstyrka motionerna; fiskeristyrelsen ansåg för sin del att det inte fanns någon tillförlitlig metod att leda ålen förbi turbinerna. Jag har nu väntat i två år och hoppats att fiskeristyrelsen skulle kunna göra någonting för att lösa frågan. Så har inte blivit fallet. I år har utskottet inte ens ansett det nödvändigt att remittera motionerna. Detta är ett >kraftprov> som är så enastående att man nästan faller i förundran. Vi borde lära oss att inse att vi måste göra vad vi kan för att åtminstone bevara ålbeståndet. Det är ingen hemlighet för någon som vill följa med, att en oändlig massa ål varje år slås ihjäl i turbinerna. Det kan inte tillfredsställa mig att man konstaterar att det är så svårt att åstadkomma en lösning av denna fråga, att ingenting bör göras. Fiskeristyrelsen borde verkligen få i uppdrag att undersöka om någonting kan göras. Utskottet säger i år i sitt enhälliga utlåtande, att någon omständighet som skulle ändra utskottets tidigare ståndpunkt inte har tillkommit. Det låter sig sägas. Även om det är bra att ett utskott kan vara så enigt, att man näs tan väntar sig att det skall stämma upp psalmen »Se, huru gott och ljuvligt är, att bröder kunna sämjas», skulle det vara bra för denna frågas lösning för framtiden om någonting gjordes åt saken. Herr talman! Jag skall inte förlänga debatten ytterligare utan ber bara att få yrka bifall till motionerna 1: 899 och II: 1057.

Herr talman! Vi motionärer hälsar med tillfredsställelse att utskottet i år ändrat mening beträffande den s.k. djurplågeriparagrafen, brottsbalken 16: 13, och nu vill låta undersöka möjligheterna att utvidga lagstiftningen om djurplågeri. Detta är utmärkt. Men man frågar sig varför utskottet inte tillstyrker motionerna utan nöjer sig med att yrka att riksdagen med anledning av motionerna som sin mening skall ge Kungl. Maj:t till känna vad utskottet anfört. I sak ger ju utskottet som sin mening till känna just vad motionärerna har yrkat. Detta är en något underlig ordning, tycker jag. Tvivelsutan hade Kungl. Maj:t varit mer bunden av ett bifall till motionerna, men man får hoppas att ärendet går vägen i alla fall, till fromma för många rättslösa och värnlösa liv. Jag har inte mer att tillägga, herr talman, utan ber att få yrka bifall till utskottets hemställan.
Herr talman! Jag skall inte bli mångordig. Jag vill instämma i vad herr Werner sade och bara tillägga att det han anmärkte på är en formuleringsfråga. När man säger att riksdagen skall ge Kungl. Maj:t sin mening till känna använder man en litet försiktigare formulering än den som föreslås i motionen. Även om den rent formellt sett inte är tvingande för regeringen hoppas vi naturligtvis att den sakligt sett, genom sin tyngd, ändå blir det. Det vore ett steg i rätt riktning. Det är glädjande att tredje lagutskottet har ändrat sig till det bättre sedan förra året.
Herr talman! Jag skall be att få rätta till ett misstag herr Werner gjorde sig skyldig till. Han sade att tredje lagutskottet har ändrat mening sedan i fjol. Det har vi inte. Vi skrev nämligen i fjol att frågan borde följas med uppmärksamhet, och det är just vad utskottet har gjort. Genom att vi har fått in nya uppgifter från bl.a. veterinärstyrelsen har vi funnit det nödvändigt att påpeka saken för Kungl. Maj:t. Det är något annat än att ändra mening. Vi var redan förut fullt på det klara med att detta var en allvarlig fråga som borde följas med uppmärksamhet, och det var just vad vi gjorde.

Herr talman! Jag vill uttrycka min och mångas glädje över att utskottet har uttalat sig för fortsatt drift av Falsterbokanalen. Utskottet anför att kanaldriften efter 1972 kommer att kosta statsverket cirka 50 000 kronor varje år, och man hänvisar till naturvårdsverkets beräkning. Kommunikationsdepartementets utredning angav andra siffror, och den DPelbyska utredningen, som vi citerar, angav 27600 kronor per år. Man kan naturligtvis tillämpa olika beräkningsgrunder. Det kan verka dystert att det skall kosta statsverket så mycket att hålla driften i gång. Därför tycker jag att utskottet också borde ha sagt vad det kostar att lägga ner kanaldriften på de villkor som i så fall är ofrånkomliga och som riksdagen tidigare har godkänt. Det blir avsevärt större kostnader för statsverket av den enkla anledningen att man då inte får några intäkter. Enligt den Delbyska utredningen ökas kostnaderna vid nedläggning av driften med drygt en tredjedel. Detta hör man ha i minnet, och det hade varit värdefullt om det kommit med i skrivningen. För övrigt hälsar jag med tillfredsställelse att vi nu får fortsatt drift av Falsterbokanalen.
Jag skall börja med att säga, att jag blev erbjuden att skriva på motionen i detta ärende i januari månad.

När jag nu ser utlåtandet från jordbruksutskottet i en fråga av ytterligt vital betydelse för trafiken i denna del av landet förvånar det mig att jordbruksutskottet inte med ett enda ord berör landsvägstrafiken. Hade jag inte haft en mycket hög uppfattning om jordbruksutskottets lokalkännedom, skulle jag ha trott att ledamöterna inte vet hur det ser ut på vägen mellan Falsterbo och Vellinge exempelvis en sommarsöndag. Det förekommer kilometerlånga köer, och man kan knappast komma ut från en sidoväg vare sig i Höllviksnäs eller i Ljunghusen på grund av det stopp som broöppningar åstadkommer. Nu hade vi trott att det så småningom skulle bli en lindring. Många som är bosatta på Falsterbonäset har retat sig våldsamt över den stagnation i trafiken som uppstår den ena gången efter den andra. Det byggs hundratals nya villor i Skanör och Falsterbo, och allt fler människor flyttar över till den ö som har bildats genom Falsterbokanalen. År 1972 skall järnvägen upphöra, och då försvinner en del av problemet genom att man slipper bomfällningarna när tågen skall passera. Här talar herr Werner och andra varmt om att vi måste slå vakt om nöjesbåtarnas möjligheter att passera. Man skall alltså tillåta att bron öppnas varigenom trafiken på landsvägen stoppas. Man har talat om att det skulle medföra ytterligt små kostnader att fortsätta driften av Falsterbokanalen, men man har inte med ett ord nämnt att en stängning av kanalen kanske är det billigaste sättet att på något ställe i Sverige lösa upp stockningar i landsvägstrafiken. Nu säger man att jag inte har förståelse för personalens problem — det finns några män som är sysselsatta vid kanalen. Jo, jag har stor förståelse för dem, men jag tycker inte att omsorgen om dem skall få bestämma hur vi skall handla i detta fall. Dessa personer måste under alla förhållanden tas om hand på ett hyggligt sätt. De är anställda av staten, och staten bör lösa deras problem. Nå, då har jag kanske inte intresse för småbåtsägarna? Här talas det om att de kommer att betala så stora avgifter att det blir ett väsentligt tillskott för att täcka kostnaderna för att hålla kanalen i gång. Småbåtsorganisationerna själva skriver emellertid i ett yttrande, att det är en orättvisa att småbåtsägarna skall betala en avgift för att få bron uppfälld — de betalar drivmedelsskatt och vill bli behandlade på samma sätt som bilisterna. Vi har alltså att emotse en betydande ökning av småbåtstrafiken, och skall bron öppnas för att dessa båtar skall passera stockar sig landsvägstrafiken i alla fall. Med dessa ord har jag velat säga att jag finner det besynnerligt att utskottsutlåtandet angående Falsterbokanalen har kunnat skrivas utan att man med ett enda ord tar upp de oerhörda problem som trafikstockningarna på landsvägen innebär.

Jag behöver inte peka på hur stor irritation som uppstår därför att man aldrig kan beräkna hur lång tid det tar att förflytta sig från en plats på andra sidan kanalen till exempelvis flygplatsen i Malmö. Man vet inte om det tar en halvtimme eller 50 minuter, eftersom det är ett lotteri huruvida bron kommer att vara uppe under så lång tid att det uppstår stockningar. Nu vet jag att man kommer att säga att bron aldrig är uppe mer än 5, 6 minuter, men ta reda på vilka trafikstockningar som uppstår när landsvägen proppas igen söder om Falsterbokanalen! Det blir bilköer på 1 å 2 kilometers längd, där bilarna står tätt intill varandra. Bilarna skall tränga sig över bron när den äntligen har öppnats, och så småningom skall köerna upplösas. Trafikstockningarna varar mycket längre tid än de 5 å 6 minuter som bron är uppfälld. Att sedan de som bor där nere och trafikerar den här leden har helt andra erfarenheter än att bron bara är uppe 5 å 6 minuter i taget är en helt annan sak. Herr talman! Jag har ingen möjlighet att yrka något annat än att ärendet får passera, men jag har velat fästa uppmärksamheten på en sak som jordbruksutskottet inte har ägnat en enda rad och som ändå är av vital betydelse.
Herr talman! Herr Löfgren var tydligtvis så upptagen av sitt eget anförande, att han inte hörde vad jag nyss sade beträffande kostnaderna. Det är inte så att det uppstår en blygsam merkostnad om man skall hålla kanalen i drift, utan det blir avsevärt billigare att hålla den i gång än att lägga ned verksamheten.

En hovrättsjurist i Malmö som har studerat detta noga under högsäsongen har uppgivit att han inte någon gång har behövt vänta vid bron mer än 4 eller 5 minuter. Huvudparten av väntetiden nu förorsakas av järnvägen. Man måste fälla bommarna, och bilisterna kan då inte komma över bron. Denna huvudorsak till väntetiden försvinner ju 1972 i och med att järnvägen läggs ned. Enligt herr Löfgrens vittnesbörd skulle villaägarna i Höllviken ha svårt att komma ut på huvudleden, därför att det är en kö av bilar där. Men andra säger motsatsen, nämligen att den enda chans de har att komma ut på huvudleden är när bron är öppen. Då står bilarna stilla, och då kan man krångla sig ut på vägen. Annars är det livsfarligt. Då kör bilarna med fyra å fem meters mellanrum i kö länge och väl. Detta var väl i stort sett vad jag hade att tillägga, herr talman.
Herr talman! Jag har ingen förhoppning om att kunna övertyga herr Werner, därför att han har tydligen uppgifter från andra människor som inte känner till förhållandena i verkligheten. Den som har vistats där nere vet att det verkligen förhåller sig så som jag säger. Jag vill bara överlämna åt objektiva bedömare att avgöra vad som är riktigt i denna fråga. Jag hoppas att det då också blir en mera allsidig behandling av frågan än vad jordbruksutskottet har bestått den.

Herr talman! Jordbruksutskottet har behandlat den motion som förelåg. Det tillkommer inte utskottet att ta upp frågor som inte berörs i motionen. Jag begärde ordet, därför att herr Löfgren med ett visst förakt talade om att man i detta sammanhang endast tänkt på nöjesbåtarna. Herr Löfgren är ju en representant för nöjesbilisterna, i varje fall i stor utsträckning. De köer herr Löfgren talar om förekommer i huvudsak under söndagar. På vardagarna flyter trafiken väsentligt bättre. Jag har färdats den vägen många gånger. Det har aldrig generat mig att stanna några minuter där i avvaktan på att en båt skall igenom. Den kör ju inte för nöjes skull genom kanalen. Kanalen fyller ett ändamål i trafikens tjänst även för båtarna. Jag tror att när man 1972 har lagt ned järnvägen skall man kunna ordna bilisternas möjligheter att komma över bättre än nu. Man kan tänka sig att de personer som bor i Skanör och Falsterbo men arbetar i Malmö kan få ett par timmar på förmiddagen och ett par timmar på eftermiddagen då de kan köra mera ostört. Men det är en ren ordningsfråga. Vidare vill jag framhålla att kanalen ligger ju inte där för ro skull. Den tillkom under kriget för att möjliggöra för båtarna att ta sig förbi minfältet vid Falsterbo, och den uppgiften kan kanalen komma att fylla fler gånger. Nu då det ligger is runt Falsterbokanalen, liksom annorstädes, har trafiken i kanalen ökat avsevärt. Man skall också tänka på den tidsvinst fartygen gör vid passage genom kanalen. Denna fråga är alltså betydligt viktigare för sjöfarten än för de bilister som herr Löfgren ömmar så mycket för. Herr Löfgren sade att han inte kan framställa något yrkande. Jo, det kan han visst: han kan yrka avslag på utskottets hemställan och även begära votering.
Herr talman! Herr Hansson i Skegrie sade att utskottet har haft att behandla motionen, och att det inte fanns någon anledning att ta upp någonting annat än det som berörs där. Jag har läst motionen, och där har verkligen också skrivits några rader om landsvägstrafiken. Det står bl.a. följande: »Vad slutligen gäller vissa uppgifter i remissyttrandena före riksdagens beslut om kanaltrafikens inverkan på landsvägstrafiken må framhållas, att det allvarligaste hindret för denna utgjorts av järnvägstrafiken. Detta hinder elimineras 1972. Självfallet kan åtminstone i vad gäller småbåtar diskuteras en passagekoncentration till vissa förutbestämda tider på dygnet.» Utskottet hade mycket väl kunnat ta upp frågan om landsvägstrafiken med anledning av motionen om det hade velat det. Men i motionen har man bara tagit med remissyttranden från båtorganisationer och avfärdat de reservationer som gjorts av biltrafikintressenterna och har framhållit att det viktigaste hindret är järnvägen.

Det sägs att det kostar så litet att hålla driften i gång och att det t.o.m. kan bli några kronor i överskott och att man av den anledningen vill fortsätta driften. Jag har ingen anledning att föreslå att vi beslutar att kanalen läggs ned omedelbart, men jag vill att man vid övervägandet av dessa spörsmål även beaktar frågan om landsvägstrafiken. Sedan bör man inte försöka att göra det hela löjligt genom att säga att jag är sommarstugeägare på andra sidan och står och talar enbart för egna intressen. Jag kan meddela att den s.k. stuga som herr Werner talade om är så pass bra att jag hade tänkt bo där hela året, men eftersom jag på nytt blev invald i riksdagen kunde jag inte flytta dit. Men det kan ju hända att jag gör det senare. Då hundratals människor årligen flyttar till denna ö på andra sidan av kanalen tycker jag inte att man bara skall tala om sommarstugeägare. Far dit och se hur det ligger till! Då får ni kanske en annan uppfattning. Herr Hansson i Skegrie sade att jag kan yrka avslag, men det vill jag inte göra. Jag önskar bara att frågan skall behandlas från fler utgångspunkter än jordbruksutskottet gjort, och gör man det skulle jag tro, att man kommer att dra sig för att släppa igenom koncentrerade hopar av småbåtar, som kan stoppa trafiken under en ännu längre tid. Jag förmodar nämligen att det där genomsläppet väl kommer att ske under de där vackra sommarsöndagarna då trafiken på landsvägen är särskilt stor.

Herr talman! Jag tar mig friheten fresta kammarens tålamod ett par mi nuter med att framhålla angelägenheten av att en utredning om förutsättningarna och möjligheterna för en ny översättning av den del av Bibeln som vi kallar Gamla testamentet kommer till stånd. Vi har haft en utredning, 1963 års bibelkommitté, som funnit det önskvärt att en ny översättning också av Gamla testamentet utarbetas. Under senare år har stora landvinningar gjorts beträffande den gammaltestamentliga forskningen. Nya textfynd har också gjorts. Jag skall dock inte här gå närmare in på den saken. Man har också sagt att den kritik mot stilen i 1917 års Nya testamente, som 1963 års bibelkommitté framförde i sitt betänkande, i viss utsträckning också drabbar Gamla testamentet, om också i varierande grad för olika skrifter i den bibeldelen. En förberedande utredning av frågan om översättning av Gamla testamentet bör därför enligt min mening göras, i likhet med vad som gjorts beträffande Nya testamentet. Sveriges frikyrkoråd har i sitt remissyttrande över 1963 års bibelkommittés betänkande föreslagit att chefen för utbildningsdepartementet snarast bör utreda förutsättningarna för en ny översättning också av Gamla testamentet. Samma synsätt har Svenska bibelsällskapet gjort sig till tolk för i sitt remissyttrande över betänkandet. Svenska bibelsällskapet har föreslagit att frågan om en ny översättning av Gamla testamentet eller delar därav snarast förberedes. Bibelsällskapet anser att i första hand de texter i Gamla testamentet skall nyöversättas som används vid gudstjänster och i skolans undervisning. Detta tycker jag är ett riktigt resonemang. Som framgår av utskottets skrivning har 21 av de 65 remissinstanser som uttalat sig berört just frågan om en ny översättning av Gamla testamentet, varvid samtliga har förordat nyöversättning. Omkring hälften har tillstyrkt kommitténs förslag om en förberedande utredning, och fem har föreslagit att arbetet med Psaltaren skall prioriteras.

Vidare skriver utskottet att »ett inte obetydligt material av sakuppgifter — — — framlagts för Kungl. Maj:t. Utskottet anser det kunna förutsättas att detta material beaktas vid den fortsatta prövningen av Ööversättningsfrågorna inom Kungl. Maj:ts kansli. Denna prövning bör avvaktas innan ytterligare åtgärder från riksdagens sida ifrågasätts.» Jag vill nu bara framhålla vikten av att detta material verkligen blir beaktat och att prövningen leder till det resultat som jag har framhållit som önskvärt i min motion. Herr talman! Med det anförda förklarar jag mig tills vidare nöjd med utskottets uttalande.
Herr talman! Också jag skall fatta mig mycket kort. Man skulle väl kunna tänka sig den utvecklingen, att Kungl. Maj:t tillsatte en kommitté för undersökning av förutsättningarna för nyöversättning av Gamla testamentet, som herr Källstad nyss pläderade för, motsvarande den 1968 avslutade utredningen angående samma problematik avseende Nya testamentet. En sådan utveckling inrymmes enligt min mening i den sistnämnda kommitténs förslag. Kungl. Maj:t hade då visat klart intresse för dessa frågor, men ingenting hade konkret hänt i översättningsfrågan förrän den nya Ööversättningskommittén angående Gamla testamentet var färdig efter kanske fyra eller fem års arbete. Att en sådan utveckling inte hade föresvävat kommittén angående Nya testamentets nyöversättning är sannolikt. Allmänna beredningsutskottet låter förstå att så är förhållandet. Jag skulle för min del tro att kommittén inte närmare övervägt den frågan. Vad kommittén har för inställning i procedurfrågan och t.o.m. vilken uppfattning utskottet har i en fråga av denna typ, där Kungl. Maj:t ensamt har det slutligt giltiga ordet, är av visst intresse men givetvis dock inte på något sätt avgörande. Det verkligt betydelsefulla är Kungl. Maj:ts inställning. Det finns många exempel på att riksdagen begärt t.o.m. praktiska åtgärder av typen parlamentariska utredningar eller lagstiftning utan att något egentligt hänt, i varje fall inte inom någorlunda rimlig tid. Vi har emellertid nu, herr talman, på papper fått den upplysningen i form av ett uttalande från allmänna beredningsutskottet, visserligen i försiktiga ordalag men dock fullt tydligt, att förberedelser för översättning av Nya testamentet avsevärt har avancerat och att det uppgivits att goda utsikter finns att översättningsarbetet skall kunna komma i gång vid instundande årsskifte. Det var för att få fram ett besked av detta slag som jag väckte min motion. Jag kunde givetvis, herr talman, ha framfört mitt ärende i en enkel fråga eller en interpellation utan att ha besvärat utskottet. Jag tycker emellertid faktiskt att det var värdefullt att få dessa konstateranden från vederbörande riksdagsutskott. Det blir alltså nu ett snart påbörjande av ett översättningsarbete avseende Nya testamentet genom åtgärder från regeringen, och vi behöver inte riskera en fördröjning genom att en utredning av förutsättningarna för översättning även av Gamla testamentet först skall slutföras. Jag uttalar min tillfredsställelse över detta förhållande. Jag har inget yrkande, herr talman!
Herr talman! Allmänna beredningsutskottet har välvilligt behandlat de båda förevarande motionerna om öÖöversättning av Gamla testamentet respektive en ny översättning av hela Bibeln. Man kan väl hävda att dessa båda motioner i och för sig är onödiga, eftersom riksdagen tidigare har uttalat sig i den riktning som motionärerna önskar. Kungl. Maj:t har på basis av detta riksdagsuttalande tillsatt 1963 års bibelkommitté, som 1968 avlämnade sitt betänkande, vilket varit ute på remissbehandling. Alla remissyttrandena har nyligen sammanställts. De båda frågor som tas upp i motionerna ligger nu alltså på Kungl. Maj:ts bord för prövning, och de synpunkter som framförts i de båda motionerna har kommit till uttryck såväl i 1963 års bibelkommittés betänkande som i de remissyttranden som avgivits med anledning härav. Herr talman! Jag vill med detta konstaterande yrka bifall till allmänna beredningsutskottets hemställan.

Herr talman! Förra årets riksdag tillbakavisade en motion om en stavningsreform. De viktigaste argumenten som anfördes mot en sådan reform var av typen: hur skulle man då kunna skilja på »tjära» och »kära»? Jag undrar: Hur kan man skilja på »puss» och »puss»? Vid förra årets remissbehandling av ärendet var skolöverstyrelsen mycket angelägen om en översyn av stavningsreglerna, och det har varit ett lärarkrav som upprepats många gånger sedan vi fick den partiella stavningsreformen 1906, den Fridtjuv Bergska. Svenska akademien var självklart emot, hade någon trott något annat? Den var rädd för vådorna av översynen och beklagade allvarligt att det över huvud taget hade skett en reform 1906. Den ville vara kvar en bra bit in på 1800-talet. I utskottet har ärendet inte remissbehandlats i år, men väl har utskottet haft tillgång till en språkman som hade en rad synpunkter i bästa konservativa anda och som menade att de flesta människor läser mera än de skriver, och vad gör det då om de inte kan stava? Nästa punkt som han betonade var att om vi skulle få en nystavning så skulle det uppkomma generationsklyftor. Först var det alltså ganska likgiltigt om man över huvud taget kunde stava och sedan skulle det få sådan betydelse att det blir generationsklyftor. Hur kan då folk ur olika generationer tala med varandra? Vidare sade han någonting som naturligtvis är sant, nämligen att nystavning också blir gammal. Det är verkligen ett utomordentlig argument mot varje förändring. Allt nytt blir ju också gammalt, varför över huvud taget bry sig om något nytt? På det mera vetenskapliga planet sade han att skriftspråk och talspråk inte behöver vara lika utan är parallella språkformer. Man behöver inte alls stava ett ord så som det uttalas, det är två helt olika ting. Hans föredragning gjorde naturligtvis ett väldigt intryck på utskottet, dock icke så stort intryck att det har satt några spår i utskottsutlåtandet. Där åberopas alltså inte dessa nedgörande argument mot en stavningsreform. I stället presteras det mest unika utlåtande som tänkas kan för ett avslag. Man anför inte ett enda skäl mot en stavningsreform, men man radar upp det ena skälet efter det andra för en reform, för en Översyn. Detta gör att reservationen kan använda precis samma ordval som utlåtandet. Det har inte behövt göras annat än att yrka bifall till motionen i konsekvens med vad som står i utskottsutlåtandet. Jag vill exemplifiera likheten. I majoritetsutlåtandet sägs att i och för sig önskvärda ändringar av stavningssättet bör komma till stånd genom de organ som svarar för språkvård och pedagogisk utveckling. Man säger vidare att dessa organ för språkvård och utveckling bör samordnas och att samordning av stavningsreformer och forskningsarbete bör ske. Utlåtandet förutsätter alltså helt enkelt att vi skall ha en stavningsreform. Man är helt medveten om att det är riktigt med fortlöpande förändringar i stavningsreglerna. Samtidigt är man lika kritisk som reservanterna mot Svenska akademiens sätt att sköta språkvården. Svenska akademien med sin passgång vankar fram en ny ordlista vart 21:a eller 22:a år. Nästa år eller möjligen nästa kan vi vänta oss en ordlista som skall vara normerande för vårt sätt att stava. Den nuvarande kom till 1950 när vi ännu hade köttkuponger. Men den skall bli ett rättesnöre för skolbarn och övriga på 1970-, 1980 och kanske 1990-talet. Det är att vara med sin tid. Tidigast då kan det alltså tänkas att ordlistan skall avlösas av en ny omständlig revidering. Dock innebär en ny ordlista bara att man byter ut något ords stavning mot ny stavning. Det är alltså inte fråga om nya regler eller om genomgående nystavningsregler, utan det är litet putsningar här och var för att man åtminstone inte skall vara mer än ett halvsekel efter det skrivsätt som är aktuellt. Detta har av det tålmodiga utskottet ansetts vara något väl masig takt. Man har inte tyckt att det är en utveckling i takt med tiden, utan det är för långsamt. Inte förty kommer man liksom i fjol fram till att man vågar förutsätta att skolöverstyrelsen kommer att genomföra en Översyn, trots att den i fjol sade ifrån att den inte har någon möjlighet att ta initiativ. Svenska akademien låter sannerligen inte sig påverka av någon skolöverstyrelse eller av Nämnden för svensk språkvård. Deras nämnd är ett relativt litet, fristående och rätt isolerat organ, som säkerligen inte kan ta ledningen i denna fråga. I en essä av Frans G. Bengtsson hittade jag ett kapitel om Konsten att stava. Denna essä tillkom på 1930-talet, när en del skollärare var så enfaldiga att de trodde att de skulle kunna ta initiativ i stavningsfrågan. De lyckades inte. Där talar Frans G. Bengtsson om tre sorters människor: lärare, elever och vi övriga. Uppenbarligen hör utskottets medlemmar till »vi övriga». Frans G. Bengtsson säger att >vi övriga» är människor som har vårt på det torra, som hoppas vara fullärda stavare. Han anför att det finns ortografiska rävsaxar såsom julljus, parallellogram, exteritorialjurisdiktion o. s. v. Men »vi övriga» har funnit oss till rätta med de krångligheter som finns, och därför bör nästa generation kunna göra sammaledes. Har vi fått lida fortvarande plågor »på grund av den plumpa och oförlåtliga åverkan språket led genom bortskärande av dt» — det var 1906 — »önska vi både oss själva och andra förskonade från flera dylika påfund». Det är »vi övriga» som tydligen har varit representerade i utskottet. Frans G. Bengtsson menar då att »vi övriga» först när vi, »insnärjda i trassliga ngoch sje-ljud som vuxit oss över huvudet och berövat oss sjustjärnan och dess ängder, — — — kan behovet av reformer i skriftspråket möjligen sägas ha blivit överhängande». Enligt utskottet är vi uppenbarligen ännu icke där, och det är egendomligt när man ändå — för att nu tala litet allvar — finner att utskottet är helt intresserat av att det skall ske reformer. Men man är rädd för att bli förlöjligad — jag är övertygad om att den som nu kommer att bemöta mig även ämnar återge sådana där roliga exempel på hur gräsligt det vore om man genomförde en stavningsreform.

Jag har inget hopp om att kunna få riksdagen med mig i dag. Icke förty är jag helt övertygad om att när man — kanske 1980 — tar upp frågan igen och citerar alla de argument, som här har anförts som oöverkomliga hinder för en stavningsreform, kommer dessa att verka lika löjliga som de vi kan leta fram från 1920-talets diskussioner.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

Herr talman! Allmänna beredningsutskottet har på nytt tagit upp stavningsfrågan till noggrann debatt. Vi hade därvid ett ytterst intressant tillfälle att få höra en verkligt sakkunnig på språkområdet; utskottets ordförande har redan presenterat docent Bertil Molde.

Vidare framhöll docent Molde — det har också framgått av ordförandens inlägg, men kanske tolkade majoriteten i utskottet hans utsaga något annorlunda — att det pågår en successiv förnyelse av vårt språk, bl.a. genom Svenska akademiens ordlista. Man följer där, men naturligtvis i relativt långsam takt, de förnyelsetendenser och förändringstendenser som gör sig märkbara inom vårt språk. När Svenska akademiens ordlista utkommer 1971 eller 1972 väntas den innehålla en hel rad ändringar. Utskottets majoritet finner starka skäl föreligga för ett avslag även detta år. Vi åberopar bl.a. angelägenheten av nordisk språkgemenskap, språkförståelse och önskvärdheten av ett lugnt, långsiktigt ändringsarbete. Utskottets majoritet finner för sin del att detta arbete ligger i goda händer. Nämnden för svensk språkvård förtjänar inte några ringaktande omnämnanden, inte heller Svenska akademien och skolöverstyrelsen.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

Herr talman! Herr Nilsson i Agnäs har frågat statsministern om inte förberedande undersökningar med bl.a. samråd med sakkunniga bör äga rum innan regeringen ger löfte om lokalisering av militära förband till avfolkningshotade delar av Sverige. Frågan har överlämnats till mig för besvarande. Den pågående utredningen om att förlägga ett nytt förband till det inre av övre Norrland ingår som en del i regeringens lokaliseringspolitiska aktivitet att skapa ökade sysselsättningstillfällen inom nämnda region. Försvarets fredsorganisationsutredning har fått i uppdrag att undersöka förutsättningarna för en sådan lokalisering. Beslutet om en utredning föregicks av överväganden inom regeringen och fattades efter samråd med lokaliseringspolitiskt sakkunniga.
Herr talman! Jag tackar försvarsministern för svaret. Jag tycker att man nu börjar se vad reklamballongerna betydde. De släpptes upp av regeringen med deklarationer om åtgärder för att ge inland och glesbygd den jämlikhet som det talas så mycket om. De ballongerna har nu spruckit en efter en, ballonger som släpptes upp bl.a. av regeringens resande till Luleå och andra orter. Förslaget om ett militärt förband till det inre av norra Sverige tyckte vi först verkade vettigt. Vi trodde att det låg en grundlig undersökning och planläggning bakom. Oppositionen har heller ingalunda klandrat det förslaget. Och på en hel del håll började man hoppas. Vissa platser nämndes också i sammanhanget, t.ex. Arvidsjaur; Vilhelmina och Jokkmokk. Även jordbruket och andra näringar knöt vissa förhoppningar till förslaget. Anledningen till att jag framställde min fråga är emellertid att en hög militär talesman har rest invändningar. Han ansåg det oriktigt, kanske också orimligt, att kommendera värnpliktiga från södra Sverige eller Stockholm och andra kulturområden med toppservice upp till obygden, och givetvis ligger det något i det talet. Men skall inte de människor som medverkat till inlandets och särskilt inre Norrlands avfolkning snart vidta åtgärder för att fylla de områdena med folk igen? Det var det som låg bakom min fråga till statsministern. Det enda vettiga är att regeringen nu säger: Visst skall vi förlägga regementet till glesbygden, och vår politik skall i jämlikhetens och klokhetens namn åter befolka Norrland, så att pojkarna kan tas från dessa bygder i stor utsträckning för tjänst i det nya förbandet och så att de pojkar som kommer från andra orter finner en befolkad och trevlig bygd med fina fritidsområden. Jag väntar nu på ett svar på den frågan. Att den pågående utredningen kan fortsätta sitt arbete ytterligare en tid är självklart. Men förtroendet för regeringens lokaliseringspolitiska åtgärder, som det talas om i svaret, tror jag är i oavbrutet sjunkande. Jag frågor mig: Om nu större delarna av inlandet där uppe i norr skall tömmas, kan vi då försvara området? Bör vi då inte i stället göra det till ett ingenmansland vid sidan om? Jag skulle gärna vilja höra klara och tydliga löften och utfästelser om att dessa trakter i vårt land skall återställas i ursprungligt skick och helst förbättras, så att det verkligen kommer att finnas människor där — om vi nu skall ha kvar landet i dess helhet och försvara det. Jag tackar än en gång för svaret på min fråga.
Herr talman! Jag vill bara meddela herr Nilsson i Agnäs att regeringen inte har ändrat ståndpunkt i denna fråga. Inom en månad får vi förslag på platser i det inre av övre Norrland, dit ett regemente kan förläggas.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

Redan dagarna efter septemberstormarna 1969 i västra Sverige, Värmland och andra delar av landet, var man på det klara med att det rörde sig om en katastrof utan motstycke. För skogsbrukare av skilda kategorier var katastrofen fullständig. Det stod redan från början klart att det för skogsägarna var omöjligt att utan lånemedel kunna finansiera utläggen för huggning, utkörning och lagring av de onormalt stora virkesmängder som det här var fråga om. I det här ärendet har skrivelser, interpellationer och enkla frågor ställts till såväl finansministern som jordbruksministern om åtgärder. Sådana har också vidtagits av riksdagen. Bl. a. har det lämnats en statlig lånegaranti på 20 miljoner kronor för ändamålet, och så långt är allt gott och väl. Men när sedan skogsägarna kommer till jordbrukskassorna eller andra banker för att använda sig av denna statliga lånegaranti blir det tvärstopp, beroende på den hårda penningmarknaden med åtföljande kreditrestriktioner. Den statliga lånegarantin är sålunda helt värdelös. I ett akut läge som detta torde det vara rimligt att den utlovade lånegarantin kommer till användning, ty annars måste man fråga sig för vilket syfte den tillkommit. Skogsägarna kan inte vänta med löneutbetalningar, och helt naturligt måste såväl huggare som körare kontinuerligt få ut lönerna. De kan inte vänta på en eventuell förbättring av penningläget, och jag föreställer mig att det också var riksdagens mening att dessa medel omedelbart skulle ställas till förfogande. Den statliga lånegarantin måste ovillkorligen ställas till förfogande omedelbart och utanför kreditrestriktionens ramar, om det skall vara någon mening med det hela, i annat fall riskeras stora förluster på virke och skog i det här landet, nationalförluster av stor omfattning.
Herr talman! Jag skall be att få tacka finansministern för svaret på den av mig framställda frågan, som jag ställde till jordbruksministern. Att jag riktade denna fråga till jordbruksministern var av den anledningen att jag ansåg att det hade varit av alldeles speciellt värde om jordbruksministern givit sitt stöd när det gäller att hos finansministern utverka de pengar det här är fråga om. Jag beklagar att jag inte fick svaret av jordbruksministern utan att det kom direkt från finansministern och beklagar också att finansministern var så negativ. Det finns många jordbrukare som har förlorat praktiskt taget 50 procent av sina skogstillgångar på grund av den här naturkatastrofen, och med tanke härpå rör det sig om en ganska stor sak. Det förvånar mig ganska mycket att en sådan naturkatastrof inte anses innebära att sådana synnerliga skäl föreligger att det finns anledning att rucka på kreditrestriktionerna, så att de här medlen skulle kunna utlånas utan att bli inräknade i bankernas kreditkvoter. Det förvånar mig att så är förhållandet. Menar verkligen finansministern att vi nu har det så dåligt ställt här i landet att vi inte har möjlighet att låna ut de pengar som det är fråga om för att ta vara på den stormfällda skog som i dag ligger ute i våra marker?

Herr talman! Jag kan inte föreställa mig att det skulle vara så orimligt illa ställt i landet att man inte har råd att fullfölja en statlig lånegaranti som har tillkommit i en akut situation. Det är skillnad om lånemedel skall gå ut för ökade investeringar o. d., men här gäller det medel för att kunna tillvarata naturtillgångar som annars inom ett halvår blir odugliga för sitt ändamål. Ett sådant tillvägagångssätt måste betyda en stor nationalförlust. Jag är, som jag sade tidigare, övertygad om att det var riksdagens mening att pengarna skulle användas i den situation som då rådde för att rädda dessa naturtillgångar. Jag vill vädja till finansministern att han omprövar sitt ställningstagande. Jag tror mig veta att landet kommer att vinna väsentligt på att kunna ta till vara de enorma mängderna av stormskadad skog och därför prioritera dessa lån än på att låta virket ligga och ruttna i skogen. Detta är om något en nationalförlust. Här gäller det bara en lånegaranti på en kort tid — fyra år, om jag minns rätt. Inte kan väl detta vara något som sätter landets ekonomi i gungning. En lånegaranti i en akut situation måste vara tillkommen för att användas. Så dåligt ställt vill jag inte tro det kan vara med Sveriges ekonomi.
Herr talman! Jag känner mycket väl till, herr finansminister, att det föreligger stora besvärligheter för betydande delar av det enskilda näringslivet, naturligtvis alldeles speciellt för småindustrin. I höstas hade jag tillfälle att i en interpellationsdebatt diskutera dessa problem med finansministern, som då ställde i utsikt att det skulle kunna vara möjligt att någon gång under det nya året se vad vi kunde göra åt saken genom vissa finanspolitiska åtgärder. Tydligen har emellertid situationen inte lättat. Jag tycker det är beklagansvärt att vårt land befinner sig i den situationen att vi inte kan låta skogsägarna få låna de pengar som de måste ha för att kunna hugga upp den skog som har blåst ned. Att inte ens en naturkatastrof kan utgöra orsak för ett avsteg från kreditrestriktionerna förvånar mig mycket. Då är vår ekonomi tydligen mycket sämre än man hade trott.

Herr talman! Jag tackar finansministern för svaret på min fråga. Det är inte första gången vi diskuterar detta problem; om jag inte minns fel gjorde vi det senast för två år sedan. När jag denna gång återkom med frågan hade jag tänkt att finansministern med den energi som utmärker honom på många andra områden skulle ha tänkt igenom problemet och ställt sig mer positiv. Jag beklagar därför svarets innehåll. I svaret säger finansministern att han inte »för närvarande» har för avsikt att ta initiativ till någon ändring. Skall detta tolkas så att finansministern för tillfället har så mycket att göra att han inte har tid att tänka på denna fråga men att jag möjligen kan hoppas på framtiden? Under alla omständigheter tycker jag att när man ändå skall genomföra så stora ändringar i hela vårt skattesystem kunde man också ha tagit med denna lilla men mycket viktiga detalj. Att spara betyder att avstå från något annat. Jag har många gånger lyssnat på finansministern såväl i radio som i TV och gång på gång hört honom understryka vilken oerhört stor betydelse sparandet har för samhällets tillväxt och bestånd. Jag delar helt hans åsikt att sparandet är nödvändigt. Därför tycker jag att vi bör försöka stimulera människorna härtill. En höjning av dessa avdrag — den behöver inte vara stor — skulle tjäna som nyttig stimulans till ökat sparande. Utan sparande stannar vår ekonomiska tillväxt upp. Svaren på de två föregående frågorna visade klart att tillgången på kapital inte är tillräcklig — vi måste skaffa fram ännu mer. Det kan vi inte göra på annat sätt än genom att stimulera till ökat sparande. Herr finansminister! Jag hoppas att orden >»för närvarande> i svaret innebär att finansministern inom rimlig tid vill göra något åt denna mycket viktiga fråga.

Herr talman! Frågan om skattefusk är dess värre ständigt aktuell — den senaste noteringen på beloppet är, tror jag, 10 miljarder kronor om året. Om den summan är riktig tycker jag att den är en bankruttförklaring av hela vårt skattesystem; då borde vi gå över till något annat, t.ex. mera generellt betala skatt på utgiften i stället för på inkomsten. Jag tillåter mig påstå att det inte är något riktigt sting över kampen mot skattefusket. Just den aspekt som jag har berört i min fråga belyses av en notis i tidningarna i dag beträffande skattefusk på omkring 700 000 kr. Polismyndigheten har fått tio dagar på sig för att delge stämning innan preskription inträder. Det har man inte lyckats med, och vederbörande har flytt ur landet. Inom skrotbranschen utreder länsåklagare Lennart Eliasson i Halmstad för närvarande en stor härva. även där föreligger stora risker för att preskription skall inträda. Det är alltså uppenbart att något inte klaffar, och felet är väl att man har för dåliga taxeringssakkunniga på det första planet — brotten upptäcks helt enkelt för sent. Man borde övergå till ett sådant system, som jag motionerat om under flera år, nämligen med sakkunniga redan i första ledet. Då skulle man få längre tid på sig sedan skattefusket upptäckts. Det talas nu mycket om jämlikhet, och det har finansministern också utförligt tagit upp i det skattepaket, som skall öppnas i morgon — fredagen den 13 av alla dagar! I det ärende som vi nu talar om är det just fråga om jämlikhet. Var och en i vårt land skall betala den skatt som vederbörande lagligen blivit påförd. Det finns åtskilligt att göra i detta avseende, och jag hoppas att finansministern med sin kända handlingskraft vill sätta in litet extra kraft för att lösa detta problem. Det behövs verkligen en sådan insats.

Herr talman! Herr Jonasson har frågat mig om jag avser att ta några initiativ för att öka möjligheterna att ompröva äldre faderskapserkännanden och domar i faderskapsmål när det föreligger misstanke om oriktighet. Ett faderskapserkännande kan förklaras ogiltigt av domstol, om det visas att erkännandet är oriktigt. Har faderskap fastställts genom lagakraftvunnen dom, kan resning beviljas bl.a. om det kommer fram ny omständighet eller nytt bevis som sannolikt skulle ha lett till annan utgång i målet. Ogiltigförklaring respektive resning förekommer i praktiken främst i sådana fall då blodundersökning eller annan medicinsk utredning visar, att vederbörande inte kan vara fader till barnet i fråga. I fjolårets proposition angående vidgad arvsrätt för barn utom äktenskap diskuterades att införa generell möjlighet till omprövning av äldre faderskap. Tanken härpå avvisades. Möjligheterna att utreda faderskapet är nämligen av naturliga skäl ytterst begränsade, när lång tid har förflutit efter barnets födelse. Härtill kommer att det inte minst av hänsyn till barnet är angeläget att även för äldre fall upprätthålla principen att ett erkännande eller en lagakraftvunnen dom normalt innebär ett slutgiltigt avgörande av faderskapsfrågan. Jag är mot bakgrund härav inte beredd att ta något sådant initiativ som herr Jonasson åsyftar.
Herr talman! Jag ber att få tacka justitieministern för svaret på min fråga. Den nya lagstiftning som trädde i kraft den 1 januari 1970 innebär en enligt min mening godtagbar lösning av frågan om utomäktenskapliga barns arvsrätt. Möjligheter finnes nu att på medicinsk väg fastställa faderskap, och detta gäller framför allt barn födda efter 1940-talets slut. Dessförinnan fanns inte möjligheter att fastställa faderskap på ett säkert sätt. Detta torde ha medfört att en del personer, som utpekades som fäder, bl.a. av rädsla för domstolsförfarandet pressades till godkännande av faderskap. Lagen var ju på den tiden utformad på ett annat sätt. Det förelåg då inte någon arvsrätt för utomäktenskapliga barn. Det har alltså efter hand inträffat förändringar på detta område. Med hänsyn till att, såvitt man kan förstå, felaktiga domar har fällts borde det nu föreligga möjligheter till en omprövning i sådana fall, speciellt med tanke på den starka förändring som den nu införda arvsrätten innebär. När man börjat inse att ett felaktigt beslut har fattats, och då andra synpunkter kommer in i bilden borde det ändock föreligga möjligheter till en omprövning, allra helst med hänsyn till den starka förändring frågan om arvsrätten undergått. Det borde finnas möjligheter till att man exempelvis under en viss övergångsperiod skulle kunna få en ändring till stånd. Justitieministern framförde vissa synpunkter i sitt svar, och jag tackar för dessa. Han säger att »ett faderskapserkännande kan förklaras ogiltigt av domstol, om det visas att erkännandet är oriktigt. Har faderskap fastställts genom lagakraftvunnen dom, kan resning beviljas bl.a. om det kommer fram en ny omständighet eller ett nytt bevis som sannolikt skulle ha lett till annan utgång i målet.> Man borde kunna tolka detta som att det skulle finnas möjligheter att inom en viss period kunna ompröva dessa frågor. Jag tycker att svaret är negativt när justitieministern inte vill gå längre.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat mig om jag — med beaktande bl.a. av trafiksäkerhetsoch ordningssynpunkter — anser att den rådande elkraftsituationen motiverar sådana åtgärder som släckning, helt eller delvis, av belysning utmed gator och vägar. Som kammarens ledamöter torde känna till har i dag på grund av det allvarliga kraftförsörjningsläget en ransonering av elförbrukningen i landet införts. Denna gäller tills vidare enbart industriföretag med stor elförbrukning. Härutöver har införts restriktioner mot elanvändning för vissa andra ändamål. Sålunda har förbud införts mot användning av elkraft för bl.a. sådan uppvärmning och belysning som ej kan anses absolut nödvändig. På grund av elransoneringen kan vissa industrier bli tvungna att under kortare tid vidta inskränkningar och omläggningar av produktionen, och på sina håll kan även svårigheter uppstå för företagen att sysselsätta hela personalen. I detta läge är det självklart nödvändigt att söka begränsa elanvändningen även på andra områden. Centrala driftledningen har ansett det nödvändigt att även utnyttja föreliggande möjligheter att begränsa belysning på gator och vägar och har därför överlagt med bl.a. Svenska elverksföreningen. Denna förening har efter samråd med statens vägverk och trafiksäkerhetsverket utfärdat rekommendationer hur en minskning av gatuoch vägbelysning under de närmaste veckorna bör ske. Trafiksäkerhetsverket avser också att genom press, radio och TV lämna information om de risker från trafiksäkerhetssynpunkt som en begränsning av belysningen kan medföra och hur trafikanterna bäst skall undvika dessa risker. Beträffande de konkreta åtgärderna för begränsning av belysningen har trafiksäkerhetsverket understrukit att en avsevärd minskning av belysningen vid övergångsställen och mera komplicerade trafikplatser ej bör komma i fråga Verket har vidare framhållit att vid den lokala planeringen av inskränkningarna samråd bör ske med berörda polismyndigheter och väghållare. Jag förutsätter att begränsning av belysningen på andra allmänna platser genomförs först sedan samråd ägt rum med ortens polismyndighet som har att övervaka allmän ordning och säkerhet. Jag utgår från att de myndigheter som ansvarar för trafiksäkerhet och ordning kommer att ha ett avgörande inflytande vid genomförandet av ifrågavarande besparingsåtgärder. Genom att dessa vidtas efter samråd med lokala polisoch vägmyndigheter finns möjlighet att ta full hänsyn till de speciella förutsättningarna på varje plats från såväl trafiksäkerhetssom ordningssynpunkt.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Wickman för det enligt min uppfattning positiva och kraftfulla svaret. Det var kanske inte annat att vänta när den ansvarige ministern för elkraften skulle lämna detta besked. Jag finner det märkligt att trafiksäkerhetsverket så beredvilligt gått myndigheten i fråga till mötes i detta fall när det gäller frågan om att släcka belysningen på gator och vägar helt eller delvis. Jag uppskattar att statsrådet Wickman slutar med att utgå ifrån att de ansvariga myndigheterna kommer att ha ett avgörande inflytande innan dessa besparingsåtgärder genomförs. Det är faktiskt så att åtminstone enligt utländska utredningar bidrar en bra belysning på gator och vägar till att eliminera 10 procent av det totala antalet trafikolyckor. En bra belysning på gator och vägar minskar rent av antalet mörkerolyckor till hälften. Jag tycker därför det är ganska viktigt att vi inte i onödan låter elransoneringen drabba trafiksäkerheten i landet. Jag tackar ännu en gång för svaret och hoppas att situationen skall bli bättre än vad jag befarat.

Herr talman! Herr Wikner har frågat mig om jag uppmärksammat de problem för älgoch småviltjakten de vildrenar förorsakar som uppehåller sig i skogslandet och om jag är beredd vidtaga åtgärder för att komma till rätta med dem. Jag utgår från att herr Wikner åsyftar de problem som orsakas av de s.k. strövrenarna. Dessa problem har rela tivt nyligen varit uppe till behandling hos både lantbruksstyrelsen och statens naturvårdsverk. Så sent som i december 1969 anordnade sålunda lantbruksstyrelsen en konferens i Sundsvall, varvid representanter för de berörda länsstyrelserna, lappväsendet och Svenska samernas riksförbund behandiade strövrensfrågan. Vid detta möte var man ense om att ett samarbete mellan berörda parter snarast borde komma till stånd för att åstadkomma en bättring. I avvaktan på resultatet av detta samarbete — som jag förutsätter sker i effektiva former — är jag inte beredd att överväga ytterligare åtgärder.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
Men det är inte enbart fråga om strövrenar. Det är uppenbart att de renar vi talar om är till stort förfång för både småviltjakten och älgjakten. Detta har även påtalats från jaktvårdsföreningar och vid jaktvårdsstämmor etc. En skrivelse har även tillställts jordbruksdepartementet. Ifrågavarande jaktvårdsförening hade ännu inte fått något svar; det hade kanske varit trevligt om den hade fått ett meddelande om att skrivelsen mottagits och att åtgärder förbereds. Vidare förhåller det sig så att markerna nedanför renbeteslandet sedan 20—25 år tillbaka i allt högre grad har invaderats av betande renar under den tid av året då dessa renar normalt inte skall vistas där. Vi har faktiskt inskrivet i lagen vissa tider då man inte får ha ren nedanför renbeteslandet. Det är sålunda inte bara fråga om tillfälligt kvarvarande enstaka renar, utan på en del platser kan man räkna till flera hundra renar. En älgjägare har berättat, att när han en gång satt på ett älgpass fick han se inte bara enstaka renar utan som jag sade stora hopar. Det kan ju inte vara tillfredsställande. Jag hoppas att man nu skall komma till rätta med dessa missförhållanden, till gagn för både jägare och samer. Jag skall villigt erkänna att man i vissa områden har gjort stora nedslaktningar för att förbättra situationen, och detta hälsar jag med största tillfredsställelse. Men jag upprepar: Lämna ett meddelande till jaktvårdsföreningen! Det är trevligt med ett sådant besked om att man mottagit skrivelsen och att åtgärder är på gång.
Herr talman! En skrivelse till Kungl. Maj:t får inte bara slängas i papperskorgen, herr Wikner, och de skrivelser som vi har mottagit från jaktvårdsföreningarna har skickats vidare till lantbruksstyrelsen. Det är bl.a. detta som bildar underlag för de överläggningar jag nämnt i mitt svar. Alla skrivelser till Kungl. Maj:t måste föranleda ett beslut, och det besked som jaktvårdsföreningen så småningom kommer att få är vilken överenskommelse som har träffats mellan de berörda parterna. I själva sakfrågan hade herr Wikner ingen annan mening än jag, och därför kan jag här inskränka mig till att säga att jag har haft samtal i denna fråga med ledningen för Samernas riksförbund, och där är man lika angelägen som någon annan om att det skall råda ett gott samarbete mellan samerna och jägarna. Vi har också vidtagit en hel rad åtgärder för att hjälpa samerna med deras renar. Vi har t.ex. satt upp stängsel och ordnat med flyttleder och slaktanläggningar. Jag kan också erinra om att vi nu, som herr Wikner vet, förbereder en proposition om rationalisering av rennäringen, och i det sammanhanget kommer också dessa frågor att tas upp. Då blir det lättare att lösa problemet med strövrenarna.
Herr talman! Så drastisk var jag inte att jag sade att man i jordbruksdepartementet har kastat denna skrivelse i papperskorgen. Men när det gäller jaktfrågor vet jag att man ofta drar på munnen och menar att det är bara strunt; det är ingenting att prata om i riksdagen. Kanske var det därför som jag uppmärksammade denna fråga mer än jag eljest skulle gjort.
Herr talman! Herr Nilsson i Bästekille har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidtaga för att efter polska regeringens beslut angående fiskerätten trygga de svenska yrkesfiskarnas hittillsvarande rättigheter. Enligt meddelande från vår ambassad i Warszawa skall Polen den 1 januari 1971 flytta ut sin fiskegräns till tolv nautiska mil från den polska kusten. I måndags tillställde polska utrikesministeriet ambassaden en redogörelse för de nya bestämmelsernas närmare innebörd. På svensk sida ämnar vi givetvis ta upp förhandlingar med Polen i syfte att tillgodose de svenska yrkesfiskarnas intressen. Fiskeristyrelsen är för närvarande i färd med att sammanställa ett underlag för förhandlingarna. Frågan om tid för dessa får avgöras efter kontakt med polska vederbörande. Jag räknar med att överläggningar skall kunna upptas i så god tid att de svenska fiskarnas fortsatta möjligheter till fiske i det berörda området har reglerats före den 1 januari 1971.
Herr talman! Jag tackar jordbruksministern för svaret på min fråga. Orsaken till att jag framställt denna fråga var att när det meddelades i pressen vad polska regeringen hade beslutat, så väckte detta stor oro. Inte minst yrkesfiskarna i sydöstra Skåne och Blekinge blev allvarligt bekymrade för att deras gamla rättigheter skulle spolieras. Av svaret framgår emellertid att jordbruksministern har tagit denna fråga på synnerligen stort allvar, och han har givit klart besked om att allt vad som kan göras också skall göras. Det är ju inte alltid man får så positiva svar på enkla frågor. Jag skall inte förlänga debatten ytterligare men vill önska jordbruksministern all lycka i hans strävanden, så att vi får bibehålla de rättigheter vi redan har. Jag ber att ännu en gång få tacka jordbruksministern för svaret.
Herr talman! Fröken Wetterström har frågat om jag inom den närmaste tiden kommer att lägga fram förslag till revision av naturvårdslagen vad gäller strandskyddet och om hänsyn i så fall kommer att tas till både allemansrätten och markägares berättigade intressen. Statens naturvårdsverk har hemställt om komplettering av gällande strandskyddsbestämmelser för att göra strandskyddet mer effektivt. Framställningen har remissbehandlats och bereds för närvarande inom jordbruksdepartementet. Jag har alltså inte tagit ställning i ärendet ännu och kan därför inte nu uttala mig om vilka förslag verkets framställning kommer att föranleda från min sida.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
Enligt 15 8 i naturvårdslagen har länsstyrelse rätt att förordna att visst strandområde skall utgöra strandskyddsområde. Grunden för ett sådant förordnande skall vara att åt allmänheten trygga tillgången på platser för bad och friluftsliv vid havet, insjöar och vattendrag, och det är naturligtvis rimligt och riktigt att så sker.

Vad värre är man frågar sig med rätta om ett sådant förfarande kan vara i överensstämmelse med lagens intentioner. Med anledning av vissa inkomna skrivelser har justitieombudsmannen prövat om förfaringssättet överensstämmer med lagen, och han konstaterar därvid att >även om den praxis som avspeglas i förordnandena kan synas stå i mindre god överensstämmelse med lagens bokstav och motiv, den dock uppburits av starka samhälleliga skäl. Jag beaktar vidare, att nämnda praxis i stor utsträckning godtagits vid besvärsprövningen hos Kungl. Maj:t.> Detta sistnämnda uttalande herr talman, jämte jordbruksministerns svar, som visar att statens naturvårdsverk har gjort en hemställan om komplettering av strandskyddsbestämmelserna för att göra strandskyddet mer effektivt, tycker jag är nog så illavarslande. Det måste, vad jag kan finna, innebära att en skärpning av lagen är att vänta. Min uppfattning är att markägarnas berättigade intressen är så pass styvmoderligt behandlade i naturvårdslagen, att de åtminstone bör beaktas så långt att föreskrifterna i 8 15 i lagen tillämpas enligt ordalydelsen. Det vore av intresse om statsrådet redan nu ville tala om, om departementets överväganden går i riktning mot en skärpning av lagen.

Herr talman! Herr Antby har frågat vilka åtgärder jag ämnar vidta för att mildra de skadeverkningar, främst genom skadeinsekter, som redan nu kan förutses komma att drabba de av stormarna hösten 1969 skadade skogsområdena. Som svar på herr Antbys fråga får jag meddela, att det åvilar skogsstyrelsen och skogsvårdsstyrelserna att bevaka dessa problem. Skogsstyrelsen har sedan länge planerat motåtgärder mot befarade insektshärjningar. Jag räknar med att inom de närmaste veckorna få skogsstyrelsens redogörelse för de planerade åtgärderna och framställning om behövliga medel härför. Beträffande medelsbehovet vill jag fästa uppmärksamhet på att riksdagen medgivit Kungl. Maj:t rätt att bevilja medel till ifrågavarande åtgärder. I avvaktan på skogsstyrelsens framställning anser jag inte några ytterligare åtgärder behövliga.

Herr talman! Jag tackar statsrådet Bengtsson för svaret på min fråga. Det är nu alldeles klart att — som man en längre tid befarat — skogsbruket får dras med omfattande insektsskador flera år framåt som en följd av den gångna höstens stormskador. Vad som i detta fall är allvarligt är att det finns risk för att skadorna drabbar inte bara den stormfällda skogen utan även den som står kvar. Tidigare under dagens debatt har det vältaligt skildrats hur omfattande skadorna har blivit nere i de västsvenska bygderna och i Mellansverige. Jag skall därför inte orda vidare om detta, men jag vill tillägga att den snörika vintern har varit till väsentligt hinder när det gällt att forcera uppröjningsarbetena. Trots mycket intensiva och värdefulla insatser i skogen från tusentals extra arbetare förutom hela den ordinarie arbetskraften kommer det att ligga mycket virke kvar när våren börjar. Det är från dessa synpunkter synnerligen an geläget att de åtgärder, som är planerade och som enligt svaret nu håller på att förberedas, sätts i gång snart. Det finns ytterligare en detalj i detta sammanhang som jag vill fästa uppmärksamhet på. I går antog riksdagen ett förslag beträffande elransonering. Om en dylik ransonering behöver sättas in och drabbar t.ex. sågverksrörelsen i de aktuella områdena, kan det bli ett allvarligt streck i räkningen, eftersom sågverken nu får ett väsentligt ökat behov av elkraft.

Herr talman! Det som jag närmast har ansvar för är väl i detta sammanhang vad herr Antby frågade om, nämligen vilka åtgärder man ämnar vidta för att klara problemet med insektsskador på skogen. Jag vill ytterligare påpeka att skogsstyrelsens planering för dessa åtgärder mot insektsskador nu befinner sig i sitt slutskede. Vi vet ju båda vad det är för slags insekter vi måste bekämpa; det är barkborrar och märgborrar vi skall ge oss på. Det kan vara intressant att uppmärksamma att vi räknar med att stora kvantiteter virke kommer att ligga utefter vägarna, och det är just där yngelplatserna för dessa skadeinsekter finns. Skogsstyrelsen avser nu att bespruta detta timmer, och det kommer man att få statsmedel till. Det finns pengar för ett sådant ändamål — dock inte för be sprutning med DDT; det medlet får inte användas. För massaveden tänker man i första hand, så långt resurserna medger, tillgripa maskinbarkning, och även härför kommer medel att beviljas. Barkning är mycket mer miljövänlig än besprutning, och den är därför från en miljöministers synpunkt att rekommendera. Det är också ganska viktigt att påpeka att ett samråd har etablerats mellan olika skogsägarkategorier för att gemensamt hjälpa till med att vidta skyddsåtgärder. Det innebär att vissa skogsägare åtar sig att svara för skyddsåtgärderna utefter vissa vägar, oavsett äganderätten till marken. De åtgärder som nu förbereds och som det finns pengar till tror jag skall hjälpa oss ett bra stycke på vägen för att lösa dessa mycket allvarliga problem.

Herr talman! Herr Josefson i Arrie har frågat mig vilka åtgärder jag har för avsikt att vidta för att uppnå bättre bevakning av bagage och annan egendom vid våra flygplatser. Bagagehanteringen omfattar — vad gäller ankommande bagage — lossning från flygplanen, transport på bagagevagnar till stationsbyggnaden samt överföring till transportband för vidare befordran in i ankomsthallen. Avgående bagage omhänderhas vid incheckningsdiskar av expeditionstjänstpersonal för invägning, registrering och destinationsmärkning. Bagaget placeras därefter på transportband för överföring till bagagevagnar. På Arlanda flygplats passerar bagaget först en sorteringsanläggning. Lastning i flygplanens lastrum sker manuellt. Ansvaret för hanteringen av bagaget varierar mellan olika flygplatser. På Arlanda och Torslanda handhar SAS expeditionstjänst och hantering av bagage i fråga om den reguljära trafiken, medan motsvarande uppgifter för chartertrafiken sköts av luftfartsverkets personal. Ett undantag utgör Sterling Airways vars expeditionstjänst på Arlanda handhas av detta företags egen personal. På Bulltofta — liksom på Norrköpings och Kiruna flygplatser — ombesörjs all bagagehantering av luftfartsverket. På Jönköpings flygplats svarar luftfartsverket för hanteringen av chartertrafikens bagage. På alla övriga flygplatser svarar flygbolagen själva för såväl expeditionstjänst som bagagehantering. Frakthantering av någon betydelse förekommer endast på Arlanda, Torslanda och Bulltofta. På de båda förstnämnda platserna svarar SAS för all frakthantering. SAS” personal lossar och lastar flygplanen samt transporterar godset till och från godsmagasinet. På Bulltofta flygplats däremot svarar luftfartsverkets personal för dessa uppgifter. Godset förvaras och hanteras emellertid i magasinet under SAS” och speditionsfirmornas ansvar. I samtliga godsmagasin finns tullpersonal, som svarar för tullklarering av godset. Godsvårdsansvaret åvilar på samtliga tre flygplatser SAS till dess att godset lämnats över till vederbörande speditör eller eljest utlämnats till varuhavaren. Luftfartsverket har inga bevakningsuppgifter i godsmagasinen. De problem som nyligen uppdagats på Arlanda flygplats har huvudsakligen avsett flygfrakten. Ansvaret för hanteringen och sålunda bevakningen har i samtliga fall åvilat SAS. Med anledning av det inträffade har luftfartsverket tagit initiativ till en mera skärpt kontroll av inoch utpassagerna till flygplatsområdet. Härutöver har flygbolagen själva vidtagit åtgärder för att skärpa övervakningen vid den egna bagageoch frakthanteringen. Det kan i sammanhanget noteras att under senare år inga fall av förluster av vare sig bagage eller frakt, som omhänderhafts av luftfartsverkets personal, har anmälts till luftfartsverket. Över huvud taget kan sägas att några problem av den art som förekommit på Arlanda inte hitintills förelegat på luftfartsverkets övriga flygplatser. Jag finner därför inte anledning att vidta några ytterligare åtgärder för att skärpa bevakningen vid flygplatserna.

Herr talman! Jag tackar kommunikationsministern för svaret på min fråga. Anledningen till att den ställdes är helt naturligt vad som inträffat ute på Arlanda. Jag tror att vi alla med olust läst vad som stått i pressen om detta. Speciellt trist i skildringarna är det förhållandet att vad som skett pågått under flera år. En flygplats är ju på ett särskilt sätt ett fönster mot yttervärlden, och sådant som det nu inträffade kommer att drabba hela landets anseende. Man kan inte undgå att finna det märkligt att stölder kunnat förekomma under så lång tid som synes ha varit fallet. Vad som framför allt har förvånat mig är uppgifterna i pressen om att polismyndigheterna redan tidigare ansett att kontrollen vid bagagehanteringen och i packhuset varit helt undermålig. Såsom framgår av svaret är det inte i första hand luftfartsverkets verksamhetsområde som drabbats av det obehagliga som inträffat, men det äger ändå rum ett visst samarbete på flygplatserna mellan stat och kommun och de företag som driver flygverksamheten. Jag tror därför att vi känner både ett obehag inför det som inträf fat och ett visst ansvar för det sätt på vilket verksamheten där ute fungerat. Den bristande kontrollen har medfört att respekten för vad som är mitt eller ditt har trubbats av, och det har lett till att stöldernas omfattning blivit allt större. En bättre bevakning skulle ha begränsat deras omfattning och skulle ha lett till upptäckt på ett tidigare stadium av vad som försiggick. Vi skulle då ha sluppit få denna fläck på vårt lands anseende. Det är oerhört angeläget att man överallt och speciellt där staten har ett direkt ansvar slår vakt om respekten för lag och rätt och verkligen kontrollerar att gällande regler upprätthålles. Detta krav måste ställas på alla områden och särskilt där samhället har så stor del av ansvaret som inom flyget och på våra flygplatser. Statsrådet avslutade visserligen sitt svar med att säga att han inte har för avsikt att vidtaga några ytterligare åtgärder, men jag konstaterar med tillfredsställelse det uttalande som görs i näst sista stycket av svaret, där det heter: »Med anledning av det inträffade har luftfartsverket tagit initiativ till en mera skärpt kontroll av inoch utpassagerna till flygplatsområdet. Härutöver har flygbolagen själva vidtagit åtgärder för att skärpa övervakningen vid den egna bagageoch frakthanteringen.» Jag vill verkligen hoppas att vi härigenom i fortsättningen skall slippa göra nya upptäckter av liknande förhållanden som nu förekommit. Anledningen till min fråga var att jag ville få klarlagt vilket ansvar staten hade i detta sammanhang, och det är för mig värdefullt att ha erhållit en redogörelse därför. Jag tackar än en gång för svaret på min fråga.
Herr talman! Herr Nordstrandh har frågat mig om jag bedömer målsättningen för och genomförandet av undervisningen inom den nya teckningslärarutbildningen som tillfredsställande. Utbildning av teckningslärare bedrivs för närvarande vid teckningslärarinstitutet inom konstfackskolan i Stockholm. Frågan om den framtida utbildningen av teckningslärare utreds av lärarutbildningskommittén. Skolöverstyrelsen = fastställde förra sommaren kursplan för utbildningen vid teckningslärarinstitutet. Detta är knappast något tillräckligt skäl för att tala om en helt ny teckningslärarutbildning. Kursplanen utgör i stället en summering av de successiva förändringar som skett inom utbildningen under ett antal år och syftar speciellt till att åstadkomma en bättre kongruens mellan lärarutbildningen och de mål för undervisningen i teckning som formulerats i grundskolans nya läroplan. Vad jag här nämnt avser utbildningens mål och syfte. Av skäl som herr Nordstrandh också bör vara bekant med avhåller jag mig från att i denna kammare uttala mig eller delta i någon diskussion om genomförandet av undervisningen.
Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för svaret, som synes mig tillfredsställande in till dess sista passus, där utbildningsministern undandrar sig debatt och upplysning. Konstfackskolan i Stockholm är en statlig läroanstalt, i vilken teckningslärarinstitutet ingår. Detta gör att den kritik mot vissa förhållanden som påstås råda vid institutet måste påkaila uppmärksamhet från statsmakternas. sida. Det synes mig som om regeringsformens 8 90 därvid icke utgör något hinder, inte ens för utbildningsministern. Kritik har framkommit både i pressen — såväl dagssom fackpressen — och i enskilda människors uttalanden och skrivelser. Jag har gått igenom en hel del skriftligt material av detta slag. Den nya teckningslärarutbildningen med dess målsättning, sådan den framgår av den fastställda kursplanen är väl — rätt handhavd — i och för sig bra. Men, herr utbildningsminister, det kommer an på om denna kursplan och dess målsättning får vara det enda vägledande. Här är det alltså inte fråga om »genomförandet av undervisningen> för att citera svaret. Tilläggsmålsättningar av typen »skolans viktigaste uppgift är att göra eleverna medvetna», »barns och vuxnas skapande verksamhet är ingenting annat än terapi om man inte är medveten». Att sätta i gång och teckna och måla leder ingen vart, all bildkommunikation görs av makthavarna i samhället av kommersiella intressen. Odiskutabelt synes vara att grupper inom institutet uppställer stöd åt socialistiska befrielserörelser i världen som målsättning för forskningsverksamheten, och det förefaller också odiskutabelt att en del elever upplever situationer som kan betecknas som obehagliga för oliktänkande. Misstänksam blir man också mot det sätt, på vilket vissa prövningar i samband med intagningar till institutet synes äga rum, och likaså kan man verkligen ifrågasätta om s.k. stormöten skall vara obligatoriska och räknas som komplement till den övriga undervisningen. Styrelsen för konstfackskolan har i ett svar till en person som i skrivelse till skolans styrelse framfört vissa synpunkter beträffande undervisningen vid institutet och intagningarna till institutet försökt att förklara och tillrättalägga det som påtalats. Jag kan inte säga att styrelsen därvidlag lyckades tillfredsställande. Oron för att undervisningen vid institutet åtminstone delvis är ute på vilsna vägar kvarstår.

Eventuella åtgärder skall inte diskuteras i dag.

Herr talman! Den nya kursplan som tillämpas har utarbetats under medverkan av elever och lärare, och jag tror att den är bra. Men varje ny kursplan kan ju i början innebära vissa problem — det är fullt normalt. Med olika utbildningsanstalter upprätthålles — och det gäller också den som herr Nordstrandh här avser — från skolöverstyrelsens sida en kontinuerlig kontaktverksamhet. Så sker alltså även i detta fall, och jag har inte något att tillägga beträffande övriga påståenden eller frågor som herr Nordstrandh hade att göra beträffande en enskild läroanstalt.

Herr talman! Jag ber att få tacka utbildningsministern för att han ville tillägga några ord utöver det skrivna svaret, vilket man ju alltid kan beteckna som en liten framgång i detta sammanhang. Men jag vill än en gång upprepa den fråga jag framförde avslutningsvis eftersom jag tycker den är väsentlig. Jag kan gå med på att vi inte här skall diskutera förhållandena som sådana; jag skulle i så fall kunna berätta om fantastiska situationer som jag inte har funnit återgivna i handlingarna och därför behåller jag dessa upplysningar för mig själv tills vidare.

Jag vet inte om detta skulle ske genom besök av utbildningsministern själv eller av en underordnad myndighet, men jag tycker ati utbildningsministern, utan några större risker för sin PR åt vissa håll, skulle kunna säga: Det skulle jag bra gärna vilja skaffa mig en ordentlig uppfattning om.
Herr talman! De uppgifter beträffande kursplaner och målsättning som herr Nordstrandh avser åligger skolöverstvrelsen och inte departementet. Däremot betraktar jag det som en mycket viktig och intressant uppgift för mig som utbildningsminister att besöka de olika skolorna, diskutera med elever, lärare och övrig personal och få del av deras synpunkter och krav. Konstfackskoian är en av de utbildningsanstalter som jag också gärna vill besöka. Men en femtedel av Sveriges befolkning, herr Nordstrandh, har på något sätt kontakt med utbildning, och med hänsyn bi. a. till att jag måste svara på herr Nordstrandhs frågor på torsdagarna hinner jag tvvärr inte att besöka så många utbildningsanstalter som jag skulle önska.
Herr talman! Jag tänker inte fråga utbildningsministern om något i nästa vecka; jag kan ju ställa frågor till statsrådet Moberg i stället. Det finns alltså då en chans för utbildningsministern att ha en liten hearing på teckningslärarinstitutet. Jag antecknar således med tillfredsställelse att det säkerligen blir ett möte mellan å ena sidan utbildningsministern och å andra sidan lärare och elever vid institutet. Jag tror att detta skulle ha en ganska god effekt på institutets verksamhet.

Herr talman! Herr Strömberg har frågat mig när jag avser att lägga fram förslag om ändrade regler rörande statsbidragsbestämmelserna inom skolväsendet. Därest herr Strömberg syftar på frågan om en radikal förändring av nuvarande statsbidragssystem, vill jag erinra om att denna fråga behandlas i en arbetsgrupp inom utbildningsdepartementet med företrädare för bl.a. Kommunförbundet. Eftersom det rör sig om synnerligen komplicerade frågor, kan för närvarande någon tidpunkt för arbetets avslutande icke anges.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

Nu gällande bestämmelser försvårar också kommunernas möjligheter att rationalisera, främst då på lärarsidan. Men därför är det angeläget att vi får nya och enklare bestämmelser. Den kanske avgörande orsaken till att jag framställde min fråga är att statsrådet i årets statsverksproposition har avvisat ett förslag av skolöverstyrelsen om inrättande av skolintendenter, och detta har skett med hänvisning till pågående utredningar om statsbidragsfrågan. Skolöverstyrelsens avsikt var att skolintendenterna skulle hjälpa till vid hanteringen av läromedlen, främst då i den nya situation som inträder i höst, när vi får en ny läroplan i grundskolan. Nu säger statsrådet, att om man avser en radikal förändring av statsbidragsbestämmelserna, så kan han inte lämna något besked om tidpunkten när ett förslag härom kan framläggas. Men då vill jag fråga herr statsrådet: Är det möjligt att statsrådet kan ta sådan hänsyn att vissa mindre ändringar i statsbidragsbestämmelserna kan göras, så att t.ex. förslaget om skolindententer kan genomföras? Jag vill erinra om att detta inte rubbar kostnadsfördelningen mellan stat och kommun.

Herr talman! Den arbetsgrupp som sysslar med statsbidragen överväger dels frågor av kortsiktig natur, dels frågan om en radikal och generell omläggning av statsbidragen. Som grund härför har data insamlats från länsskolnämnderna i kommunblock, där grund: skolan är fullt införd. Sådan materialinsamling har även diskuterats när det gäller andra skolformer. Frågan om skolintendenterna, som herr Strömberg här tagit upp, utgör just en sådan komplikation som man stöter på i sammanhanget, eftersom det systemet bl.a. skulle ha den nackdelen att inte vara särskilt gynnsamt för de mindre kommunerna. Det är en rad förhållanden av det slaget som gör det svårt med mindre reformer. De förberedande studierna har mer och mer visat hur nödvändigt det är att ta det större grepp som jag antydde.
Herr talman! Vi får se till att vi inte hamnar i en situation där angelägna åtgärder ägnade att förbättra och effektivisera skolundervisningen stoppas av att man inte kan klara upp sådana tekniska spörsmål som t.ex. statsbidragsbestämmelserna. Därför är det också angeläget att vi så snabbt som möjligt kan fatta beslut i sådana frågor. Jag vill, för att använda herr Nordstrandhs vokabulär, vädja till statsrådet att han själv och hans hjälptrupper gör allt för att snarast klara upp denna som jag är medveten om mycket komplicerade sak.

Herr talman!

Den här frågan behandlades av riksdagen senast år 1966 med anledning av två likalydande motioner, väckta den ena inom första kammaren av herr Nils-Eric Gustafsson m.fl. och den andra inom andra kammaren av herr Larsson i Hedenäset m.fl. I sitt utlåtande den 1 november 1966 i anledning av nämnda motioner uttalade statsutskottet att frågan om särskild kompensation till förutvarande ägare till mark, som staten förvärvat med äganderätt, inte borde bli föremål för ytterligare prövning. Ett av länsstyrelsen i Norrbottens län tidigare framlagt förslag i fråga om viss kompensation, då det gällde de arrenderade markområdena, torde dock enligt utskottets mening inte ha varit föremål för undersökning i samma utsträckning som övriga framlagda förslag. Ehuru det inte borde ifrågakomma att avsteg gjordes från ingångna avtal ville utskottet med hänsyn till de speciella omständigheter, som kunde ha förelegat, inte motsätta sig att detta spörsmål, på sätt Kungl. Maj:t fann lämpligt, fick bli föremål för prövning. Statsutskottet hemställde att riksdagen i skrivelse till Kungl. Maj:t gav till känna vad utskottet anfört. Med anledning av riksdagens beslut uppdrog jag under hand åt överbefälhavaren att i samråd med fortifikationsförvaltningen göra en inventering av de arrenderade markområdena för att få klarlagt områdenas militära användning och betydelse, skogens tillstånd samt behovet och möjligheterna att vidta skogliga åtgärder. I uppdraget in gick även att efter avslutad inventering lägga fram förslag till åtgärder i ärendet. Överbefälhavaren har i januari detta år lagt fram resultatet av sin utredning. Härav framgår bl.a. att det inte endast från skogsvårdssynpunkt utan även av militära skäl är önskvärt att avverkningsoch andra skogliga åtgärder snarast vidtas beträffande den växande skogen inom de arrenderade markområdena. Överbefälhavaren har funnit att det inte finns något att invända i princip mot att vederbörande fastighetsägare, med vissa angivna begränsningar och med iakttagande av sådana föreskrifter som kan komma att utfärdas av vederbörande militära myndighet, erhåller rätt att avverka och tillgodogöra sig avkastningen av växande skog inom upplåtet område. De berörda markägare, som informerats i samband med utredningen, har förklarat sig införstådda med att det är nödvändigt med vissa begränsningar i avverkningsrätten om denna återföres till markägarna. Med hänsyn till vad som sålunda framkommit har Kungl. Maj:t på mitt förslag genom beslut den 13 februari 1970 föreskrivit att ägarna till de arrenderade markområdena skall, utan hinder av vad som överenskommits enligt gällande upplåtelseavtal, var för sig äga rätt att avverka skog och tillgodogöra sig avkastningen därav inom upplåtet område. I beslutet har intagits vissa bestämmelser och föreskrifter i syfte främst att möjliggöra för vederbörande mlitära myndighet att genom tillståndsgivning och anvisningar utöva en från försvarssynpunkt nödvändig kontroll över planerade avverkningar m.m. inom områdena. Någon skyldighet för fastighetsägarna att i samband med avverkningsrättens återförande helt eller delvis återbetala erhållna engångsersättningar för ifrågavarande markupplåtelser har inte ifrågasatts. Med nu vidtagna åtgärder anser jag att denna segslitna fråga fått en godtagbar lösning för såväl berörda fastighetsägare som staten.

Det är en mycket segsliten fråga som nu fått en godtagbar lösning vad beträffar de nämnda 575 fastigheterna. Företrädaren på min plats i denna kammare, framlidne Harald Larsson i Hedenäset, ägnade den här frågan stort intresse. Redan i mitten av 1950-talet aktualiserade han första gången frågan i riksdagen, och han följde sedan oavbrutet upp den under hela sin riksdagstid. Jag erinrar mig att försvarsministern vid något tillfälle, då detta ärende var föremål för behandling i riksdagen, tyckte att herr Larsson i Hedenäset genom att så envist bita sig fast i frågan vållade honom mycket besvär. Jag hoppas att statsrådet i likhet med mig känner tillfredsställelse, trots alla tidigare besvär, över att ägarna till de arrenderade markområdena nu äntligen kan få avverka i egen skog. Detta är mycket betydelsefullt i ett område med stora sysselsättningssvårigheter. Försvarsministern konstaterar i interpellationssvaret att berörda markägare, som informerats i samband med utredningen, har förklarat sig ha förståelse för att avverkningsrätten av försvarshänsyn beläggs med vissa begränsningar. Detta bekräftar att den anda som befolkningen visade då markför värven gjordes i början av 1940-talet fortfarande står sig. I det beslut som Kungl. Maj:t fattat om återförande av avverkningsrätten till markägarna har, som jag nyss nämnde, vissa bestämmelser och föreskrifter — intagits. Försvarsministern framhåller i detta sammanhang att kontroll över planerade avverkningar skall utövas av vederbörande militära myndighet. Min förhoppning är att man vid tillståndsgivningen och i de anvisningar som lämnas tillräckligt skall beakta de avverkningsoch andra skogliga åtgärder som är nödvändiga ur skogsvårdssynpunkt. För att god beredskap skall kunna upprätthållas i en gränsbygd är det av stor vikt att så långt som möjligt behålla befolkningen spridd över ytan. Ett återställande av avverkningsrätten till berörda 575 fastigheter kommer att ha betydelse ur försvarspolitiska, befolkningspolitiska och lokaliseringspolitiska aspekter. Låt mig därför lämna den del av interpellationssvaret som gäller de arrenderade markområdena med enbart stor belåtenhet och i stället något begrunda statsrådets svar beträffande de 305 fastighetsägare, som i en kritisk situation, delvis under hot om expropriation, avhände sig äganderätten till delar av sina fastigheter till mycket låga priser. Försvarsministern hänvisar i svaret till att statsutskottet i utlåtande den 1 november 1966 yttrade, att frågan om särskild kompensation till förutvarande ägare till mark som staten förvärvat med äganderätt inte borde bli föremål för ytterligare prövning. Jag skall inte gå in på någon historisk tillbakablick i ärendet. utan nöjer mig med att ställa följande fråga till försvarsministern: Kan inte statsrådet tänka sig någon form av ytterligare prövning eller utredning av ärendet, så att de förutvarande ägarna skulle kunna erhålla avverkningsrätt på de till kronan försålda fastigheterna eller eventuellt på annat sätt bli kompenserade?

Herr talman! Jag måste i detta sammanhang åter hänvisa till beslutet år 1966, och det var ju inte statsutskottet utan riksdagens kamrar som fattade detta beslut. Vi har också vid många tillfällen haft liknande frågor uppe till behandling här i kammaren, men jag kan inte erinra mig att man någon gång har kunnat ställa någon omprövning i utsikt.

Herr talman! Jag vet att det är en besvärlig sak att eventuellt återställa avverkningsrätten för de fastighetsägare som avhänt sig vissa delar av sin mark. Vissa skäl talar dock enligt min mening för att frågan beträffande de 305 fastigheternas avverkningsrätt bör omprövas.

När t.ex. skog arrenderades inom andra delar av landet gavs markägaren tillstånd att avverka skog, medan denna rätt däremot inte fick tilllämpning i övre Norrland. Denna fråga är nu, enligt försvarsministerns svar, löst. Bedömningen kan också ha varit strängare i övre Norrland beträffande de förvärv försvaret gjorde vid köp av betydande markområden med äganderätt. Jag vet att det är svårt för statsrådet att nu lämna något besked; det enda han skulle kunna göra är att ge ett löfte att eventuellt ytterligare pröva denna fråga.

Herr talman! Herr Clarkson har frågat om jag vill medverka till en ändring av principerna för godkännande av sjukhusavdelning som medicinsk klinik. I propositionen 1970: 42, som nyligen har lämnats till riksdagen, föreslås vissa ändringar i sjukvårdslagen bl.a. beträffande klinikorganisationen vid sjukhus. Flera överläkare skall kunna finnas vid samma klinik med en av dem som klinikchef. En av överläkarna kan därvid få till uppgift att svara för vården t.ex. vid ett annexsjukhus som ingår i kliniken vid modersjukhuset. De föreslagna ändringarna i sjukvårdslagen har till syfte — utöver en ökad integration mellan öppen och sluten sjukvård — att skapa möjligheter till en samordning av verksamheten såväl inom ett sjukhus som mellan olika sjukvårdsinrättningar inom ett sjukvårdsområde. De nya bestämmelserna har föreslagits träda i kraft den 1 januari 1971.

Herr talman! Jag tackar statsrådet för svaret på min interpellation. När jag framställde den var jag okunnig om innehållet i den proposition som statsrådet nu har lagt på riksdagens bord. Om den nya 16 8 i sjukvårdslagen är tillämplig på det av mig relaterade fallet tycker jag verkligen att det är ett framsteg. Jag vill gärna citera ett litet stycke av min interpellation, där jag har tagit Orupssjukhuset som exempel: >»På grund av att den medicinska avdelningen inte är formellt godkänd som medicinsk klinik har sjukhuset ständigt svårigheter att besätta läkartjänsterna. I merithänseende räknas nämligen tjänstgöring där inte som tjänstgöring på medicinsk klinik. Socialstyrelsen har förklarat att den är villig att i varje särskilt fall efter fullgjord tjänstgöring besluta om den får räknas såsom tjänstgöring på medicinsk klinik. Det säger sig självt att färdigutbildade läkare inte gärna söker dit under sådana förutsättningar. Följden har blivit att läkartjänsterna i stor utsträckning uppehålles av medicine kandidater.» Det är alltså faktiskt så, att Orupssjukhuset i dag fungerar som avlastningssjukhus för sjukhuset i Lund, dit man skickar framför allt hjärtoch astmapatienter. Miljön omkring sjukhuset är utomordentligt lämpad för sådana konvalescenter. Faktum är, herr statsråd, att det i dag är 28 platser lediga på Orupssjukhusets medicinska avdelning på grund av att det inte finns sökande till läkartjänsterna där. även om vi i och för sig har en läkarbrist i vårt land, är det horribelt att ett modernt och bra sjukhus på detta sätt inte blir utnyttjat därför att socialstyrelsen inte vill godkänna det som medicinsk klinik. Om jag fattat statsrådet Asplings framställning rätt, finns det möjligheter att sjukhusavdelningar i fall som detta nu kan bli erkända som fullt godtagbara kliniker. Orupssjukhuset skulle alltså hamna under sjukhuset i Lund. Om så är fallet, är jag fullt nöjd och tacksam för det svar jag fått på min interpellation.
Herr talman!

Detta har varit ett starkt uttalat önskemål från sjukvårdshuvudmännen. Härigenom skulle t.ex. ett odelat lasarett kunna omvand:- las till en enhet för exempelvis eftervård knuten till centrallasarettets internmedicinska klinik. Genom att de nya bestämmelserna öppnar möjligheter till att ha flera överläkare på samma klinik skulle i detta tänkta fall en av överläkarna placeras vid eftervårdsenheten, om detta vore en ur sjukvårdsorganisatorisk synpunkt lämplig och rationell åtgärd. En sådan organisationsändring skulle också utgöra en ny faktor vid t.ex. meritvärderingen av tjänstgöringen vid det mindre sjukhuset. Jag skall inte nu i denna debatt ta upp det speciella sjukhus, som herr Clarkson har talat om, men jag har i principfrågan — ty det var ju en principfråga herr Clarkson ställde till mig — velat göra detta tillägg.

Herr talman! Herr Åsling har frågat om jag delar veterinärväsendeutredningens uppfattning beträffande de vägledande principerna för uppbyggnaden av den framtida distriktsveterinärorganisationen samt om jag är beredd att i den fortsatta behandlingen av ärendet beakta de speciella svårigheterna, särskilt för glesbygderna, som en lägre servicenivå inom veterinärorganisationen skulle medföra. Såsom herr Åsling själv nämner i sin interpellation har utredningen inte lämnat något definitivt förslag i fråga om distriktsveterinärorganisationen. Utredningen har hittills — med utgångspunkt i vissa inom utredningen utformade riktlinjer — endast utarbetat ett preli minärt förslag till ny distriktsveterinärorganisation. Detta har utredningen tillställt länsstyrelserna för yttrande. Utredningen avser att därefter utarbeta sitt slutliga förslag. Jag är inte beredd att uttala mig om distriktsveterinärorganisationens framtida uppbyggnad innan jag fått utredningens definitiva förslag och detta blivit i vederbörlig ordning remissbehandlat. Jag vill dock framhålla att jag anser att distriktsveterinärorganisationen måste söka tillmötesgå behovet av veterinärtjänster i hela landet.

Herr talman! Jag ber att få tacka statsrådet för svaret på min interpellation. Det var inte särskilt uttömmande, men detta får väl anses vara förklarligt med tanke på att interpellationen berör en fråga som för närvarande är under utredning. Jag noterar dock med tacksamhet att statsrådet här har avgivit en principdeklaration om att distriktsveterinärorganisationen måste söka tillmötesgå behovet av veterinärtjänster i hela landet. Jag betraktar detta som. ett! hoppfullt löfte. Distriktsveterinärorganisationen har flera väsentliga uppgifter. Den första och primära är att klara husdjursskötselns behov av service. Hit får då även räknas rådgivning till husdjursägarna i frågor som rör allmänt sjukdomsförebyggande åtgärder och frågor om djurens miljö. Till dessa huvuduppgifter kommer också en rad sekundära uppgifter t.ex. att i samråd med hälsovårdsmyndigheterna svara för en viss bevakning av de hygieniska förhållandena. Det växande antalet ägare av hobbyoch sportdjur medför självfallet också en ökad arbetsvolym. Ett rätt stort antal distriktsveterinärer fungerar dessutom som besiktningsveterinärer, och i fjällbygderna innebär renslakten säsongvis en betydande arbetsbelastning. Enligt utredningens direktiv skall huvudsyftet med utredningen vara att anpassa veterinärverksamhetens uppgifter till utvecklingens krav. Enligt min uppfattning bör detta innebära att man måste ta hänsyn till det totala behovet av veterinärtjänster. Detta förefaller inte ha skett i veterinärväsendeutredningens förslag till distriktsveterinärorganisation, som tillställts länsstyrelserna för yttrande. Utredningen har tydligen utgått från det aktuella nötkreatursbeståndet och därvid inte beaktat det ökade behov av service från distriktsveterinärerna som är en följd av att produktionsintensiteten i nötkreatursskötseln blir allt större. Man har inte heller beaktat de lokala hälsovårdsmyndigheternas behov av veterinärmedicinsk expertis eller t.ex. rennäringens behov. Det material man utgått från i sin skrivelse till länsstyrelserna har följaktligen rätt betydande brister och kan enligt min uppfattning inte ligga till grund för planeringen av distriktsveterinärorganisationen. Förslaget om en väsentlig reducering av antalet distriktsveterinärer i vissa bygder är alltså svagt underbyggt. Men det är mot denna bakgrund man ansett sig kunna föreslå att t.ex. hela landskapet Härjedalen inte inom sina gränser skulle få någon distriktsveterinär stationerad, medan det nu är två som är stationerade där. Om man hade fört in andra faktorer i bilden än nötkreatursbeståndet, t.ex. hälsovårdsmyndigheternas synpunkter och synpunkter på rennäringens behov, hade det säkerligen inte varit så enkelt att komma till den anmärkningsvärda slutsatsen att det inte skulle behövas någon distriktsveterinär stationerad inom landskapet. Till bilden hör dessutom att veterinärväsendeutredningen inte beaktat reseavståndens betydelse för distriktsveterinärernas möjligheter att med rimliga arbetstider fylla sin funktion. Den distriktsveterinär som enligt planerna skulle ha ansvaret för landskapet Härje dalen och Svenstaviks distrikt i södra Jämtland skulle t.ex. ha en resväg — enkel resa — om 180 km från stationeringsorten Svenstavik till den längst bort belägna husdjursbesättningen. Det innebär en restid i vardera riktningen på åtminstone 3 timmar — tillsammans sex timmar. Denne veterinär får inte mycken tid över för sitt kvalificerade arbete. Dessa konsekvenser möter man naturligtvis starkast i Norrlands inland men även i Övriga delar av landet har restidernas betydelse uppenbarligen inte beaktats. I ett remissyttrande från Östra Karup i södra Halland påpekas t.ex. att en koncentration av distriktsveterinärer i den bygden till ängelholm innebär en genomsnittligt sett fördubblad restid, vilket skulle innebära, enligt denna lokala bedömning, cirka 1600 körtimmar per år och veterinär eller 5,3 timmar per arbetsdag. Av en normal arbetsdag skulle alltså inte heller i denna bygd med dess stora djurtäthet återstå ens tre timmar för effektiv djursjukvård. Jag skulle självfallet inte ha brutit mot vad som kan betraktas som praxis och ställt denna interpellation till jordbruksministern under pågående utredning, om det inte varit så att veterinärväsendeutredningen i sin skrivelse till länsstyrelserna angett en målsättning för sitt arbete som jag inte kan finna står i överensstämmelse med de ursprungligen utfärdade direktiven. Beträffande organisationen i Norrlands inland och inom vissa skogsbygder i övriga delar av landet har nämligen utredningen i sin skrivelse angett, att den veterinära organisationen måste få en annan uppbyggnad än på andra håll. Servicenivån måste sättas lägre, framhåller man. Jag kan inte finna att detta yttrande — som i det sammanhang det framfördes får betraktas som en målsättning för de förslag till distriktsveterinärorganisation som man låtit gå ut på remiss — står i överensstämmelse "med de direktiv som utfärdades år 1965. Det hade varit önskvärt, herr talman, att jordbruksministern här i dag hade kunnat komplettera sitt svar med en försäkran att servicenivån för distriktsveterinärorganisationen i glesbygden inte skall sättas lägre än i andra bygder och att remissorganens synpunkter i detta och andra avseenden kommer att beaktas vid det slutliga ställningstagandet.
Herr talman! Jag förstår att jordbruksministern under pågående remissförfarande inte kan uttala sig om utredningens förslag. Men jag är faktiskt chockad av det förslag som framlagts, och därför anser jag det inte oväsentligt att denna fråga tas upp i riksdagen. Våra synpunkter kommer kanske därigenom att beaktas då ärendet behandlas. Jag vill helt ansluta mig till herr Åslings uppfattning, och jag kan även nämna att alla kommuner inom Härjedalen har opponerat sig mot ifrågavarande utrednings förslag; det har också framgått att så skett också i Jämtland. Jag kan nämna — genom att jag själv är bosatt i landskapet, i Sveg — att inom Härjedalen har tidigare funnits två veterinärer. Enligt utredningens förslag kommer det inte att finnas någon veterinär inom landskapet utan närmaste veterinär skulle finnas i Svenstavik, således ca 13 mil från Svegs köping. Jag vill även påpeka att Svegs köping är en av de prioriteringsorter som nämns i lokaliseringsutredningens förslag. Därför anser jag att man inte bör flytta bort viktiga institutioner därifrån. Veterinären är nog så viktig för landskapet. Detta framgår även av den skrivelse som lämnats av hälsovårdsnämnden inom Svegs köping och som kommunalfullmäktige helt anslutit sig till. Herr talman! Avslutningsvis hoppas jag verkligen att jordbruksministern se dermera ser till att denna fråga behandlas med försiktighet och framför allt med utgångspunkt i vad här har framhållits både av herr Åsling och av mig.
Herr talman! Jag har i själva verket inte mycket att tillägga till vad jag har sagt i mitt svar. Det är som herr Åsling säger, att huvuduppgiften för utredningen är att komma med ett förslag där veterinärväsendets uppgifter och organisation har anpassats till utvecklingens krav. Det är väl alldeles påtagligt att utvecklingen ställer andra krav nu än tidigare på denna organisation. Det intressanta i det här fallet är ju att utredningen har gjort något som utredningar sällan gör. Den har arbetat fram ett preliminärt förslag, som testas på länsstyrelserna, vilket jag tycker är väldigt förnämligt. Dessa får alltså tillfälle att på ett tidigt stadium yttra sig över de tankar som utredningen har haft. Jag har ingen som helst möjlighet att nu ge till känna någon mening, vare sig om det preliminära förslaget eller om det definitiva, utan jag vill se också samtliga remissvar innan jag kan ta ställning till frågan. Riksdagen kommer inte att föras bakom ljuset, ty detta är ju en fråga som slutligen måste avgöras i riksdagen. Även den här interpellationen förutan hade riksdagen således fått ta ställning i detta ärende. Men regeringen eller ett statsråd kan, som sagt, inte ha någon mening om ett betänkande som inte ens är färdigt. Man måste få se såväl betänkandet som remissyttrandena, innan man resonerar om saken.